Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag vill då ställa en följdfråga. Tycker kommunikationsministern att insatserna är tillräckliga mot bakgrund av den här rapporten och de problem som finns? Borde inte kommunikationsministern lägga på ett extra kol, efter att ha nåtts av rapporten från Vägverket om att olycksfrekvensen är betydligt högre på den här typen av vägar? Jag vet att de här punktinsatserna görs, men jag frågar: Finns det inte skäl att lägga på ett extra kol för att få fram ytterligare resurser?
Fru talman! Jag skulle oerhört gärna vilja ta fram ytterligare resurser, men inte ens en kommunikationsminister kan trolla fram hur mycket pengar som helst till just vägnätet. Det måste konkurrera med en del andra angelägna samhällsområden. Det är inte punktinsatser, vill jag poängtera, utan det är ett system med detta tänkande att vi skall rusta upp det befintliga vägnätet och se till att det ger både trafiksäkerhet och miljö som får vägas in som betydligt tyngre element. Det betyder att vi kommer att satsa mer på det befintliga vägnätet än på nya stora projekt.
Fru talman! Moderna museets öppningsutställning, där bl.a. levande djur ingår - zebrafinkar i väldigt små burar, fiskar i minimala behållare och flugor som dödas - samt rått hästkött, har med all rätt väckt många upprörda känslor och kritiserats väldigt hårt. Museet har fått ta en del steg tillbaka. Man får bl.a. inte gå in bland zebrafinkarna, därför att de blev så stressade, utan man få titta genom ett dörrhål. Min fråga till jordbruksministern är om hon tycker att det är riktigt att utsätta djur för lidande i konstens namn.
Fru talman! Vi har en djurskyddslag som vi är stolta över. Den är tio år gammal. Den säger att vi för alla djur skall försöka åstadkomma sådana villkor att de i mesta möjliga mån får leva i enlighet med sina naturliga betingelser. Därför ställer vi höga krav t.ex. på jordbrukets djur och på alla människor som är djurägare. Naturligtvis måste man också i konsten ha en respekt för alla levande varelser. Till vardags hanteras de här frågorna av tillsynsmyndigheter, i det här fallet den lokala tillsynsmyndigheten i Stockholm. Jag tycker att myndighetens agerande, att man tog en diskussion med aktörerna och åstadkom förändringar som gjorde det hela acceptabelt också ur djurskyddssynpunkt, visar dels att vi har ett bra regelverk, dels att det är möjligt att i konsten ta god hänsyn till djur och djurskydd.
Fru talman! Jag får tolka det så att jordbruksministern anser att den lagstiftning vi har räcker även om den, såvitt jag förstår, inte täcker fall när djur utsätts för lidande i underhållningssyfte. Kulturministern har i ett svar till mig sagt bl.a. att det som i dag är klassiska verk ofta har börjat med att väcka skandal. Jag kan bara tolka det så att det som nu sker på Moderna museet och som väcker skandal skall bli klassisk konst - inte för att jag kan förstå hur de här levande djuren skall bli klassisk konst i framtiden. Då är min fråga: Delar jordbruksministern kulturministerns uppfattning att de skandalartade sakerna som jag nu pratar om skall bli klassisk konst, dvs. att djur utsätts för detta lidande?
Fru talman! Det vore mig fjärran att tro att jag eller kulturministern är de som avgör vad som i framtiden kommer att betraktas som klassisk konst. Vi får överlämna det till kommande generationer att bedöma. Vi har ett regelverk som rör offentligt förevisande av djur. Jag hade för inte så lång tid sedan en interpellationsdiskussion om det här i riksdagen. Då framfördes uppfattningen att det var väldigt krångligt, mycket begränsningar och restriktioner; och måste myndigheter lägga sig i precis allt vad människor gör? Man kan alltså diskutera de här frågorna ur många olika aspekter. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett regelverk som rör offentligt förevisande av djur. Vare sig det sker i underhållningssyfte eller i något annat syfte måste vi alltid i vår relation till andra levande varelser ta hänsyn till de levande varelserna och det sätt på vilket livet blir bra för dem. Jag anser att vi har ett tillfredsställande regelverk för det.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till inrikesministern med en fråga om regionalisering av statliga verk och bolag. Skatte och kronofogdemyndigheterna har fått gemensamma regionala gränser vid regionaliseringen, men de stämmer inte överens med Tullverkets gränser, som i sin tur inte stämmer överens med åklagarmyndighetens gränser. Såvitt jag förstår har Banverket och Vägverket olika regionala gränser. Det kanske är bra med ett kreativt kaos inledningsvis, men långsiktigt kan det inte vara bra för myndigheternas möjligheter till samverkan.
Fru talman! Jag delar Inger Lundbergs uppfattning att myndigheternas regionalisering i vårt land har gjorts på myndigheternas egna initiativ och enligt deras egna geografiska uppfattningar. Jag tycker att både regering och riksdag för länge sedan skulle ha tagit ett samlat grepp om myndigheternas regionalisering och fått detta att någorlunda stämma överens mellan de olika myndigheterna. Nu är detta inte gjort. Det har gått väldigt långt. Jag ser väldigt små möjligheter att nu ingripa i myndigheternas regionalisering. Däremot har vi en mycket spännande debatt, med den försöksverksamhet som pågår i ett antal län, om just den regionala demokratin. Jag tror att den kommer att både fortsätta och öka i intensitet när vi får utvärderingen från den parlamentariska kommitté som jobbar med de här frågorna.
Fru talman! Jag delar inrikesministerns uppfattning att det är viktigt att följa de pågående försöksverksamheterna och tycker att det är mycket bra att regeringen har tillsatt en utredning som gör det. Det är viktigt att vi inte nu är övertygade om vart utvecklingen skall gå. Det kan också vara så att modeller med samverkande län är väl så bra som storlän. Jag hoppas också att man i de sammanhangen är beredd att föra en öppen diskussion om hur den regionala myndigheten skall se ut på lång sikt i vårt land. Det kan vara olika myndigheter och bolag. Det är inte givet att de regionindelningar man hastigt har bestämt sig för behöver vara de som skall gälla på lång sikt.
Fru talman! Den utvärderingskommitté som är parlamentarisk och som leds av landshövdingen i Hallands län har till uppgift att utvärdera de försök i vidgad länsdemokrati som vi har satt i gång i Västra Jag tycker att det är väldigt angeläget att vi får en vidgad länsdemokrati. Vi har tillsammans med Centerpartiet dragit i gång dessa försök. Däremot har utvärderingskommittén inga som helst direktiv att diskutera några länsindelningsförändringar.
Fru talman! Min fråga riktar sig till Thage G Peterson, inte minst därför att han har varit med så länge i svensk politik. Frågan aktualiseras av Morgonekots uppgifter om svenskt intimt samarbete på flottornas område mellan Natos hjärtland USA och Sverige. Detta kompletterar de tidigare uppgifter som har funnits inte minst om samarbete på flygsidan och underrättelsesidan mellan Jag tror att många väljare och medborgare känner sig ganska lurade av å ena sidan argumentationen i högtidstalen om neutralitetens okränkbarhet och å andra sidan den typ av information och sanningar som kommer fram allteftersom. Över till min fråga: Kan vi i denna kammare som siktar på att Sverige skall gå med i Nato inom en rimlig tid lita på att socialdemokraterna ljugit inte bara under de gångna 40 åren utan att de också gör det i dag och i morgon? Kan vi lita på att socialdemokraterna även i fortsättningen ljuger om alliansfriheten och Nato?
Fru talman! Jag får avvakta litet med att möta riksdagen med mina historiska kunskaper. De är avsevärda på många områden - inte på alla. Jag måste nog följa regeringsformens bestämmelser och låta försvarsministern svara på denna fråga.
Fru talman! Jag hörde också om dessa uppgifter. Jag gör den reflexionen att jag tycker att det vore mycket värdefullt om de forskningsprojekt som finns och som handlar om Sverige under kalla kriget uppmärksammar de möjligheter som tydligen har yppats när det gäller att få fram nytt material som tidigare t.ex. varit sekretessbelagt i annat land. Det är också möjligt för forskare att ge sig på nya projekt på grundval av uppgifter som har kommit. Jag för min del ser dessa uppgifter som en del i en fortgående samhällsdebatt där det finns all anledning att hoppas och önska att fler vetenskapliga undersökningar ger klarhet i sådana långa förlopp som vår tidigare säkerhetspolitik utgör.
Fru talman! Det var inte något klargörande svar. Jag talade om gapet mellan den förda politiken och högtidstalens retorik om svensk neutralitetspolitik och alliansfrihet, som har uttalats från socialdemokratisk sida under 40-50 år. Man har riktat en väldig kraft mot dem som möjligen har förespråkat en annan inriktning på säkerhetspolitiken. Därför upprepar jag min fråga. Kan vi lita på att socialdemokraterna även i fortsättningen ljuger om alliansfriheten och Nato, på samma sätt som man har gjort under de senaste 40 åren? Kan vi som siktar på ett Natomedlemskap lita på detta?
Fru talman! Hamilton gör ett inlägg där han utgår från att det han har hört på radio i dag kan tas till intäkt för en samlad uppfattning om vad som har skett i det förflutna. Det är en helt otroligt långtgående konklusion baserad på uppgifter i medier. Jag kan försäkra att jag anser att det är mycket värdefullt att bedriva vetenskaplig verksamhet som undersöker hur vårt land har styrts. Men att därifrån vilja legitimera den ståndpunkt som Folkpartiet avser att driva eller driver, nämligen att Sverige borde bli medlem i Nato, är helt orimligt. Det finns ingen anledning för oss att ha en annan åsikt än att vi skall kunna fortsätta att driva vår alliansfria säkerhetspolitik i dag och i framtiden.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Sverige har haft ett intimt samarbete med Nato på marinens, flygets och underrättelsesidans område under de senaste 40-50 åren. Många medborgare måste känna sig totalt grundlurade. Ett parti - Centerpartiet - som har varit sigillbevarare i neutralitetspolitiken måste känna sig fullständigt grundlurat när denna typ av uppgifter kommer fram. Uppgifterna sipprar fram hela tiden, år efter år. Det behövs inga vetenskapliga undersökningar för att göra klart att det har varit på detta sätt och att det finns en konflikt mellan högtidstalens retorik och den förda politiken. Min fråga återstår: Kan vi som vill att Sverige som den naturliga konsekvensen på sikt gå med i Nato lita på att det även fortsättningsvis kommer att finnas en klyfta mellan ord och handling?
Fru talman! Det är ganska otroligt att man får höra av en vetenskapsman att det inte behövs några vetenskapliga undersökningar för att kartlägga det svenska samhällets utveckling. Att ta påståenden som icke är vetenskapligt granskade och icke är insatta i ett vetenskapligt sammanhang som utgångspunkt för att påstå att det har förekommit en systematisk lögnaktighet, eller att en sådan skulle fortvara, är helt otroligt. Jag tycker att vi har all anledning att be t.ex. Riksbankens Jubileumsfond och andra vetenskapliga institutioner att släppa fram forskare för att undersöka det som har varit. Att låta vetenskapliga prövningar av det förflutna ge oss vår syn på samhällets utveckling är en del i vårt sätt att styra Sverige.
Fru talman! Vi åberopades i den föregående frågeställningen, och jag vill gärna säga att det är viktigt att föra debatten om säkerhetspolitiken på ett seriöst sätt. Alliansfriheten ligger fast, och alla som har följt den frågan vet att det handlar om huruvida man vill ansluta sig till artikel 5 i Natofördraget eller inte. Neutralitet är ett folkrättsligt läge som uppstår i en konflikt, för att göra det hela kort.

Fru talman! Nej, några sådan kontakter förekommer inte. Det förekommer kontakter i materielsamarbetsfrågor. JAS Gripens motor, t.ex., är av amerikanskt ursprung, vilket är väl känt. Det är självklart att det innebär ett samarbete i ett sådant mycket viktigt materielprojekt. Det förekommer också samarbete på utbildningssidan. Det gäller utbyte av officerare på kurser, osv. Det förekommer också inom ramen för Partnerskap för fred övningar som har till syfte att på olika sätt öka samverkansförmågan mellan försvarsmakter för att man skall kunna genomföra fredsbefrämjande och fredsskapande missioner. Det är den typ av samverkan som förekommer.
Fru talman! Jag har en fråga till Thage G Peterson. Jag är säker på att Thage G Peterson känner till att situationen inom skolan, vården och omsorgen i kommuner och landsting är mycket svår. När vi har sagt att pengarna inte räcker, att det kommer att vara färre anställda år 2000 än 1996, trots de nya s.k. Perssonpengarna, har vi fått höra att man inte vill göra de här satsningarna med lånade pengar. Nu fick vi i förrgår veta att riksgälden räknar med att vi skall kunna amortera 10-20 miljarder på statsskulden redan i år - tidigare har det ju talats om att i bästa fall uppnå ett jämnt läge, budgetbalans. Min fråga är: Är Thage G Peterson beredd att i detta läge verka för att en del av de här pengarna används för att ge de nödvändiga förstärkningarna till skola, vård och omsorg?
Fru talman! De 16 miljarder som regeringen har satsat i vården, omsorgen och skolan enligt programmet kommer naturligtvis att betyda oerhört mycket för dessa verksamheter, och det har dramatiskt också förändrat planeringsförutsättningarna. Därmed inte sagt att det inte skulle behövas mer pengar, men utvecklingen får visa hur det förhåller sig på den punkten. Det finns ju många kommuner som inte har det så särskilt lysande ställt. Johan Lönnroth åberopar Riksgäldskontorets prognos, som antyder att det kan bli ett större överskott än vad man tidigare har trott. Det är naturligtvis glädjande, men vi skall inte börja slarva. Det arbete som regeringen, socialdemokratin tillsammans med Centerpartiet, har utfört får inte på någon punkt fördärvas. Nu kan vi betala reformer med våra egna pengar, och så får man avgöra om de extra pengar som möjligen kan komma skall användas för att skapa nya jobb inom vård och omsorg eller för att amortera statsskulden, det senare är ju heller inte ett så dåligt alternativ.
Fru talman! Thage G Peterson är säkert medveten om att de tillskjutna 16 miljarderna är en ganska liten del av de pengar som tidigare har berövats kommuner och landsting. Man skulle kunna säga att det handlar om en liten delåterbetalning. Vi är helt överens om att det inte får slarvas, men situationen inom skola, vård och omsorg är i dag sådan att vi faktiskt inte får slarva där heller. Det kan bli oerhört allvarligt om det inte tillförs mer medel till skola, vård och omsorg. De nya prognoserna måste därför leda till att regeringen omprövar anslagens storlek och skjuter till mer pengar.
Fru talman! Vi får inte förringa betydelsen av de 16 miljarderna. De betyder oerhört mycket för kommunernas och landstingens verksamhet och naturligtvis för människorna i vården, omsorgen och skolan och för dem som berörs av att vi har en bra vård, omsorg och skola i Sverige. Regeringen har sett till detta genom att inte minska statsbidragen till kommuner och landsting och genom den här påspädningen. När jag sade att det finns olika alternativ som regeringen kan diskutera menade jag att ränteutgifterna i dag, Johan Lönnroth, är den största utgiftsposten i statens budget. Det gäller därför att få ned den. Får vi ned ränteposten betyder det att vi får mer pengar till viktiga samhällsområden som vård, omsorg och skola. Regeringen har ännu inte speciellt diskuterat dessa frågor. Vi får först se hur säkra Riksgäldskontorets beräkningar är och vilket utrymme vi kan få. Det finns alltså olika alternativ, olika möjligheter. Ett alternativ är att betala av på statsskulden, ett annat att satsa på att minska arbetslösheten och få fram nya jobb och ett tredje alternativ är naturligtvis att satsa mer pengar på de viktiga samhällsområdena vård, omsorg och skola. Regeringen är väl medveten om behoven på alla de här områdena, och vi skall hela tiden se till att vi icke fördärvar det vi har uppnått i svensk ekonomi.
Fru talman! Vi kan inte vara säkra på hur mycket som kan amorteras. Däremot kan vi vara säkra på de siffror som har visat att neddragningarna 1997 var mycket större än vad som tidigare befarades. Det kommer alltså även med de nya pengarna att vara färre anställda inom kommuner och landsting år 2000 än 1996. Detta kan inte få inträffa.
Fru talman! Glöm inte bort, Johan Lönnroth, att svensk ekonomi tidigare befann sig vid randen till kollaps. Från det läget har regeringen i samarbete med Centerpartiet lyckats åstadkomma att vi detta år har uppnått balans i våra affärer. Vi räknar därför med att kunna göra satsningar på de samhällsområden som vi anser vara viktiga, dvs. vård, omsorg och skola. Utgångspunkten måste hela tiden vara att inte fördärva det som vi har uppnått. De pengar vi får utrymme för skall vi använda på ett sådant sätt att slutresultatet blir ännu mer pengar till viktiga samhällsområden. Då utesluter jag inte att man också kan amortera av på statsskulden, för det betyder lägre räntor och mer utrymme för satsningar, men det är naturligtvis också möjligt med direkta satsningar på olika samhällsområden. Vi måste ändå hela tiden veta att det är med egna pengar, icke lånade, som vi gör de här insatserna.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Jordbruksministern besökte i veckan gårdar i Kronobergs län, och lantbrukare klagade då på för höga produktionskostnader gentemot andra EU-länder. Svaret från jordbruksministern blev att övriga EU länder kommer att höja sina miljöskatter. Tror jordbruksministern att det kommer att finnas några lantbrukare kvar i Småland, med den konkurrenssnedvridning som föreligger? Finns det några propåer om att övriga EU-länder kommer att höja sina miljöskatter?
Fru talman! Smålänningar är ett segt släkte, med stark kärlek till sin bygd och sitt jordbruk. Det fick jag bekräftat vid besöket. Det är min bestämda övertygelse att det kommer att finnas ett levande jordbruk kvar i Småland. Det jag sade om vad som pågår inom den europeiska unionen baserar sig bl.a. på vad miljökommissionären Ritt Bjerregaard sade när hon var i Sverige för några dagar sedan. Hon redogjorde då för att man inom den europeiska unionen nu arbetar för att öka avgifter för sådan verksamhet som är skadlig för miljön. Hon tyckte också att vi i Sverige var ett bra exempel på hur man aktivt kunde arbeta med de här frågorna. Jag välkomnar att man inom den europeiska unionen ökar sitt ansvarstagande också i andra länder för jordbrukets skadliga miljöeffekter. Det kommer naturligtvis att leda till att det blir mindre av konkurrenssnedvridning mellan jordbruk i olika delar av unionen.
Fru talman! Jag delar naturligtvis jordbruksministerns uppfattning om att smålänningar är ett segt släkte - jag kommer ju själv därifrån. Det handlar om småskalighet, höga omkostnader och små enheter med små jordbruk. Det är egentligen ett miljöarbete som utförs av lantbrukarna exempelvis i Småland och på det småländska höglandet. Jag skall inte dra några gränser, men jag tycker att dessa lantbrukare på många sätt har blivit missgynnade gentemot den norra delen av Sverige. Vi lyfter inte större skördar på våra hektar i Småland än vad man gör i Norrland. Jordbruksministern behöver noga överväga vad som skall till för att skapa möjligheter för dessa lantbrukare att över huvud taget existera och finnas kvar på sina jordbruk i Småland.
Fru talman! Betingelserna för att bedriva jordbruk är förstås olika i olika delar av landet. Det är ingen självklarhet att samhället alltid skall träda in och kompensera den jordbrukare som har sämre betingelser för sitt jordbruk än vad man har i de riktigt goda delarna av landet, t.ex. Skåne. Huruvida vi gör det eller inte avgörs av den politiska viljan, att vi t.ex. har ett mål om att det skall finnas ett jordbruk i hela vårt land, att jordbruket skall vara regionalt fördelat. Då fattar vi beslut i regering och riksdag och bestämmer oss för att fördela resurserna. Huruvida vi har den politiska viljan avgörs i sin tur också av vilka andra angelägna behov vi har att prioritera. Det fördes nyss en diskussion om angelägna behov inom vård, skola och omsorg. Det är min och regeringens uppfattning att vi skall styra regionalpolitiska resurser och miljöresurser för att bevara jordbruket t.ex. på det småländska höglandet men också i Norrland. Exakt hur det skall gå till har vi en ständigt pågående diskussion om, t.ex. just nu med anledning av en rapport från Jordbruksverket.
Fru talman! Vi har 80 elever från komvux i Alingsås och Vårgårda på läktaren. Från en av dem har jag fått en fråga till jordbruksministern. Det gäller förstås EU. Många bönder upplever att reglerna för att söka bidrag är oerhört krångliga. Det är tjocka pärmar, krångliga blanketter och anvisningar som kommer sent. Det är också väldigt detaljreglerat.
Fru talman! I grunden är min uppfattning att myndigheterna är till för medborgarna, inte tvärtom. Alla myndigheter har ett ansvar att göra medborgarnas arbete så enkelt som möjligt, t.ex. att fylla i blanketter. Det finns en ständig sådan strävan mot att det skall bli enklare, i det här fallet både hos Jordbruksverket och hos regeringen. Ett skäl till att det är krångligt just på jordbrukets område är att vi har omfattande jordbruksstöd och att det finns ett krav från samhället i övrigt att vi skall vara säkra på att de pengar som fördelas till den här sektorn kommer till rätt mottagare och att man följer de regler som finns. Vi vet ju också att det finns diskussioner om att det ibland fuskas med stöd. Jag tror inte att jordbrukare är mer benägna än andra att göra det, men det är viktigt att man har ett system som ser till att reglerna följs. Och det är naturligtvis viktigt också ur böndernas egen synpunkt att kunna ge samhället i övrigt garantin att de stora resurser vi avsätter till den här sektorn kommer till korrekt användning.
Fru talman! Självklart är det så att regler skall följas. Men det verkar som om det lätt kan bli missförstånd på grund av det här krånglet. Om en bonde gör fel är dessutom sanktionerna ganska hårda. Är det Annika Åhnbergs uppfattning att sanktionerna är rimliga i förhållande till hur lätt det är att göra misstag?
Fru talman! Det är oerhört svårt att svara generellt på den frågan. Jag vet utifrån de kontakter jag har via brev, telefon och besök ute i landet att det finns många människor som känner sig klämda, trängda och illa hanterade i de system och regelverk som samhället har satt upp för dem. Det är min ständiga ambition att vi skall göra förändringar som underlättar, som förenklar regelverken så att alla människor som är i kontakt med myndigheter blir behandlade med respekt och bemöts på ett bra sätt. Självfallet kan jag inte garantera att det alltid går till så i dag. Men vi har t.ex. skrivit in i årets regleringsbrev för Jordbruksverket att verket skall präglas av en serviceanda i förhållande till alla dem man har att möta i sin dagliga verksamhet. Det är ett av många uttryck för en ambition att underlätta på det här området.
Fru talman! Jag har en fråga till inrikesministern. Det gäller det beslut som regeringen nyligen fattade om att det för närvarande inte bör ställas villkor om befrielse från iranskt medborgarskap som förutsättning för att bli svensk medborgare - ett beslut som jag tycker är mycket glädjande. Det som däremot bekymrar mig litet är att jag inte någonstans har kunnat se att regeringen har gått ut och informerat om det här. Jag har inte hittat något pressmeddelande, ingenting på hemsidan med information från Rosenbad, ingenting i någon tidning osv. Jag tycker att det här är ett viktigt beslut som måste nå ut. Myndigheterna är ju till för medborgarna, som jordbruksministern sade. Min fråga är: Hur har regeringen medverkat till att detta beslut når dem som det berör?
Fru talman! Jag har efter den tragiska händelse som skett på Inrikesdepartementet fått ta över ansvaret för de här frågorna. Upp till allt annat har jag nu börjat sätta mig in i dem. Jag hoppas att riksdagsledamoten har förståelse för det. Ann-Kristin Føsker påpekar dock en riktig sak. Är det så att vi har brustit i information skall jag omedelbart ta med mig det hem, och då skall vi bli bättre.
Fru talman! Jag har full förståelse för det problem som har uppstått i samband med det tragiska. Men att jag säger det här beror också på att det i dag är många iranier som har ett s.k. villkorsbeslut som är tidsbegränsat. Om de inte har möjlighet att ta del av det nya beslutet hinner deras tid löpa ut, vilket innebär att de måste börja om från ruta 0 och ansöka om nytt medborgarskap, gå hela vägen och dessutom ta kostnaden en gång till. Därför vill jag trycka på att det är oerhört viktigt att det här når ut till dem som berörs.
Fru talman! Återigen: Jag skall ta hem detta till departementet. Vi skall se till att vi får ut den här informationen. Jag delar uppfattningen att det är viktigt. Vi skall se till att det här blir känt.
Fru talman! Jag har en fråga till Thage G Peterson. Jag blir chockerad varje gång en tiggare kommer till mig och vill ha pengar till övernattning. Det finns fler och fler tiggare i Stockholm, fler och fler uteliggare och hemlösa. Jag vänder mig till Thage G Peterson, som även har erfarenhet som KU:s ordförande. I vår grundlag, regeringsformens första kapitel, står det så här: "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning Det här måste vi sätta in i ett stort sammanhang. Det är uppenbart att den utveckling Sverige är inne i nu bryter mot Sveriges grundlag. Vad tänker regeringen göra åt detta?
Fru talman! Jag vill börja med att redovisa min glädje över att Birgitta Hambraeus tar upp en sådan här fråga. Det visar att riksdagens ledamöter och vi som är aktiva i politiken bekymrar oss för utvecklingen i landet. Jag har många gånger i mina anföranden sagt att jag hoppas att vi till varje pris lyckas förhindra en utveckling i Stockholm mot den situation man har i många av de stora städerna ute i världen, där antalet uteliggare och tiggare är väldigt stort. Vi måste vara på vår vakt mot en sådan utveckling. Det finns naturligtvis ingen genväg till att förhindra detta. Vägen är att bekämpa arbetslösheten och se till att vi får ett anständigt samhälle när det gäller vård, omsorg och service. Jag tror att mycket av det här beror på att vi har haft en hemsk arbetslöshet under ett antal år. Unga människor har sökt jobb men inte fått några, och har man inga pengar till hyran hamnar man till slut i att tigga på gatan. Då kommer man också lätt in i det drogberoende som vi vet att så många ungdomar har fastnat i. Det här är naturligtvis en samhällsutveckling som måste förhindras. Storstadskommittén har behandlat de här frågorna, och den fråga som Birgitta Hambraeus har rest skall jag gärna föra med mig till den kommittén.
Fru talman! Jag är mycket tacksam över att frågan behandlas och kanske får den här grundlagsvinklingen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi följer våra grundlagar. Förut, för säg 15-25 år sedan, hände det att människor tiggde. Men då visste man att det var några udda, frihetslängtande personer som hade valt det här. Då visste man att det fanns sociala myndigheter. Det fanns ett skyddsnät. Alla hade rätt till bostad, alla hade rätt till arbete, alla hade rätt att få sina grundläggande behov tillfredsställda. Nu är man inte lika säker längre. Det här är en fruktansvärd utveckling. Det är verkligen inte eftersträvansvärt att likna kontinentens stora städer och andra stora städer i världen. Vi får inte ha den utvecklingen i Sverige.
Fru talman! Det är många som säger att människor väljer arbetslöshet, beroende av droger osv. Det tror jag inte ett dugg på. Om det finns någon är det yttersta undantag. Det finns alltid orsaker till att människor kommer i en besvärlig social situation. Jag tror att arbetslösheten därvidlag är en av de värsta bovarna. Därför gäller det för oss att fortsätta kampen mot arbetslösheten. Vi har ordnat upp landets ekonomi och därmed fått resurser att sätta in mängder av åtgärder för att ge folk jobb. Jag tror också att det är oerhört viktigt att resonera i de banor som vi har gjort tidigare i den här frågestunden, dvs. att vi skall satsa på vård, omsorg och skola - ett bättre samhälle, ett tryggare samhälle och ett anständigt samhälle. Återigen: Jag hoppas att vi kan bära med oss de tankar som Birgitta Hambraeus har fört fram vid denna frågestund. Jag skall se till att Storstadskommittén får tillgång till dem i sitt arbete.
Fru talman! I går fick jag ett samtal från en yrkesfiskare i Stockholms södra skärgård. Det samtalet var, skulle jag vilja säga, ett rop på hjälp. Den här yrkesfiskaren arrenderar sitt fiskevatten och har nu, och kommer att få, en ökande konkurrens från entreprenörer som säljer fiskesafarier till svenska och utländska turister. Dessa entreprenörer gör det med stöd av reformen om det fria handredskapsfisket. Var det detta som var syftet med denna genomförda reform?
Fru talman! Nej, det var inte det som var syftet med reformen. Syftet var i stället just att ge människor tillgång och möjligheter till rekreation. Jag måste säga att också jag ser med oro på en situation där den här möjligheten används för att bedriva yrkesmässig verksamhet som på ett allvarligt sätt försvårar möjligheterna för de licensierade aktiva yrkesfiskarna i området. För dagen har jag dock inte någon enkel lösning på problemet. Detta är en fråga som vi då och då har anledning att diskutera. Det här är dock ett problem som vi på departementet funderar över.
Fru talman! De yrkesfiskare som bor bofast i skärgårdarna utgör ju den främsta garantin för en levande skärgård. Jag skulle vilja råda jordbruksministern att verkligen fundera över hur vi skall lösa frågan. Jag upprepar: Vad kan man tänka sig att göra för att komma till rätta med detta?
Fru talman! Jag tror inte att det här är den typ av konflikt eller motsättning som vi enkelt löser genom ett beslut. Jag är övertygad om att riksdagsbeslutet om det fria handredskapsfisket har ett mycket starkt stöd och en stark förankring samt att detta är något som vi också i fortsättningen vill värna. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi kan ha ett kustnära småskaligt yrkesfiske och att vi måste arbeta för att detta yrkesfiske garanteras bra villkor, både nu och i framtiden. Vi har frågan under uppsikt och vi arbetar vidare med den men någon enkel lösning en gång för alla tror jag, tyvärr, inte att vare sig jag eller någon annan kan åstadkomma när det gäller den här typen av problem.
Fru talman! Jag tänkte dra nytta av näringsministerns närvaro här i kammaren. Som bekant är arbetslösheten i Sverige för närvarande väldigt hög. Inte minst byggsektorn är hårt drabbad. Ungefär var tredje byggnadsarbetare är i dag arbetslös. I går presenterade tre partier, däribland Kristdemokraterna, ett förslag som man samlats kring. Förslaget går ut på att man skall införa ett system med en skattereduktion om 50 % för privatpersoner som genomför reparationer t.ex. i sitt hushåll; detta till ett belopp av upp till 25 000 kr per år. Det här innebär att priset halveras direkt vid köpet jämfört med hur det är med dagens regler. Sysselsättningen ökar och svartjobben inom en hårt utsatt sektor minskar. Kan vi förvänta oss från näringsministern och hans ansvarsområde något regeringsförslag under innevarande vår?
Fru talman! Regeringen jobbar just nu med vårbudgeten. Det prioriterade området när det gäller tjänstesektorn är att se till att vi får en situation där den offentliga sektorn kan behålla sina anställda inom omsorgen och vården. Vi har en ökande sysselsättning inom den privata sektorn. Den privata sektorn har ökat med ungefär 100 000 arbetstillfällen sedan januari 1994. Däremot har det varit en fortsatt krympning inom den offentliga sektorn. Det ekonomiska utrymme som vi har skapat under den här perioden har vi genom det särskilda anslaget till kommunerna, de 16 miljarder kronorna, tänkt använda för att förhindra en fortsatt minskning av sysselsättningen i kommunerna. Det är vår prioritering att tjänstesektorn skall säkras i första hand genom att vi kan behålla anställda som tar hand om våra gamla på sjukhem och ålderdomshem samt i hemmet.
Fru talman! Jag tror inte att man skall ställa dessa saker mot varandra. Genom att fler människor har arbete inom den privata sektorn ökar ju antalet skattebetalare. Skatteintäkterna ökar alltså och fler människor kan få arbete inom vård, omsorg och skola. Jag tror att den motsättning som regeringen ibland försöker måla upp är falsk och oriktig. Genom att underlätta för företag att starta, driva och utveckla sin verksamhet får vi en starkare ekonomi i landet. På lång sikt är det bara på det sättet som vi klarar av de viktiga saker som jag tror att näringsministern och jag här är överens om. Kommer regeringen under våren att lägga fram något förslag som är sådant att möjligheterna inom tjänstesektorn utvecklas, t.ex. för de arbetslösa byggnadsarbetarna?
Fru talman! Jag är inte övertygad när det gäller den metod som Göran Hägglund anvisar, dvs. att man genom sänkta skatter ökar sysselsättningen. Den metoden prövades i början av 90-talet, med ett förfärligt resultat. För att vi skall kunna öka sysselsättningen måste vi ha ordning på statsfinanserna. Skall man sänka skatter måste det motsvaras av lägre kostnader i statsbudgeten. Just nu, efter ett hårt arbete, har vi kommit till den nivå där vi uppnår balans i statsbudgeten. När det gäller tjänstesektorn är prioritet nr 1 att se till att vi slipper säga upp folk på våra vårdinrättningar, sjukhem, ålderdomshem och servicehus.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Det gäller postterminalen i Hässleholm. Vi kan nu se de ekonomiska resultaten för Posten 1997. Postterminalen i Hässleholm visar sig ha god lönsamhet och går med överskott. En eventuell nedläggning av terminalen i Hässleholm skulle innebära en ökad miljöbelastning på Skånes redan ansträngda miljö. En utredning som gjorts pekar på att en koncentration till terminalen i Malmö skulle innebära ökade transporter på väg - det rör sig om ca
Fru talman! Jag kan inte här i dag lova att rädda terminalen i Hässleholm utan att det först varit en diskussion i bolagets styrelse. Vi för kontinuerligt en diskussion med bolagets ledning och ordförande om den här organisationen.

Fru talman! Jag har en fråga angående den nya regionalpolitiken som denna har presenterats, bl.a. i Härnösand häromdagen. Vi i Miljöpartiet följer mycket noga den miljöomställning som utlovats av regeringen och analyserar regeringspolitiken från den utgångspunkten. I Härnösand talade man om och utlovade en ny motorväg med en högbro rakt igenom Sundsvall, tvärs över Sundsvallsfjärden som ligger mitt inne i stan. Från tidigare analyser vet vi att sådant leder till en ökad trafik i området. Det leder till att man får tung trafik även fortsättningsvis genom delar som är mest befolkade. Naturligtvis ökar också utsläppen. Hur hänger detta ihop med miljöomställningen?
Fru talman! Jag blev litet osäker på om det är jag eller näringsministern som skall svara. Det rör ju den regionalpolitiska propositionen. Vad som föreslås riksdagen i den regionalpolitiska propositionen är en uppsnabbning av planeringen vad gäller den flaskhals som kommunikationerna runt och genom Sundsvall i dag utgör. Beträffande E 4 är det definitivt problem på sträckan genom Sundsvall. För att kunna ha en tidigare beredskap måste vi ha fått fram en planering. Möjligheter för det ligger i den regionalpolitiska propositionen vad gäller dels den södra infarten, dels bron. Men det finns inga pengar i dag. Det tycker många är beklagligt, men det finns som sagt inga pengar i dag för att tidigarelägga själva byggandet.
Fru talman! Det är viktigt att bygga bort flaskhalsarna för E 4. Men här handlar det om att bygga en motorväg inne i staden, som vi vet leder till ökade utsläpp på grund av den ökade lokaltrafiken. Vi vet att det på det sättet leder till ytterligare tung trafik i området. Det strider mot miljömålen och tanken på miljömässig omställning.

Fru talman! Jag är väl medveten om att det har varit delade meningar inom kommunen om hur dessa flaskhalsar skall åtgärdas och hur sträckningarna skall se ut. Den planeringsprocessen har man klarat av i Sundsvalls kommun, mellan de olika prioriteringarna. De politiska partierna har haft olika uppfattningar, det är jag väl medveten om.
Fru talman! I dagarna har regeringen överlämnat ett stort antal propositioner till riksdagen. Jag tror att det är 67, motsvarande ca 10-15 kilo och 8 000 textsidor. Jag vill fråga statsrådet Peterson om regeringen kan se att det här är ett problem ur demokratisynpunkt för riksdagen? Om ni gör det, varför har ni i så fall gjort på det här sättet? Tyder inte det möjligtvis på en dålig planering inom Regeringskansliet?
Fru talman! Jag väntade på frågan, så jag skrev en fusklapp i bilen. Nu är propositionsansamling och försenade propositioner inget nytt för riksdagen. Det har förföljt varje talman. När jag efterträdde Ingemund Bengtsson som talman 1988 sade han till mig: Du måste ryta till då och då mot ledamöterna för den dåliga närvaron i kammaren. Du måste få partiledarna och statsråden att litet oftare besöka plenisalen. Du måste ta itu med regeringen om propositionsansamling och försenade propositioner. För övrigt måste du se bestämd, glad och trevlig ut. Den nuvarande ordningen är naturligtvis otillfredsställande, det vill jag gärna säga. Det är inte bra för regeringen, det är inte bra för riksdagen. Jag som under många år har suttit på båda sidor vet att arbetsbördan är och blir orimlig i en sådan situation, både för riksdagens ledamöter och för statsråden. Vi måste diskutera hur vi skall få en bättre tingens ordning. Regeringen är beredd att för sin del föra en öppen diskussion med riksdagen om detta.
Fru talman! Jag tackar för det trevliga svaret och för insikten hos statsrådet Peterson. Jag hade tänkt ställa en följdfråga: Om nu regeringen får ett förnyat förtroende vid höstens val, vad tänker regeringen vidta för åtgärder så att den nya riksdagen inte hamnar i en liknande situation? Jag tror inte att det bara räcker med en dialog med riksdagen, utan här måste regeringen ta sitt ansvar.
Fru talman! Självklart. Men när vi diskuterar det här kan vi inte bortse från att den nya budgetprocessen, vars tillkomst jag har ett stort ansvar för eftersom jag då var talman, har förvärrat läget i jämförelse med hur det var under den gamla budgettiden. När vi behandlade frågan i Riksdagsutredningen och sedan i konstitutionsutskottet, där jag var ordförande, framhöll jag faktiskt att det kommer att bli hårda vårar för riksdagens ledamöter, särskilt under ett valår, det sista året under mandatperioden då den sittande regeringen vill lägga fram förslag för att så att säga få ett bra valresultat. Det är alltså riksdagen som till följd av vad vi beslutade i budgetprocessen har satt slutdatumet den 12 mars. Den nuvarande ordningen innebär att riksdagen inte vill ha några propositioner under hösten som inte har med budgeten att göra, såvitt det inte särskilt har avdelats. Då skall budgeten dominera. Detta får naturligtvis sådana konsekvenser som vi upplevt denna vår. Men det är inte tillfredsställande. Ett slutdatum blir som en magnet, precis som under den gamla deklarationstiden då man väntade till kvällen före att lämna in sin deklaration. Litet av det finns i Regeringskansliet. Från regeringens sida är vi öppna för en ordentlig diskussion om hur vi skall möta framtiden. Vi måste komma bort från denna ordning, både riksdag och regering.
Fru talman! Den 5 november i fjol beslutade riksdagsmajoriteten att en citytunnel skulle byggas i Malmö. Från Centerns sida menade vi då och menar nu att det här är en dyr felinvestering som inte löser Malmös kommunikationsproblem. Kostnaden för tunneln sades då vara 4,9 miljarder - dessförinnan var den 2 miljarder. Banverket presenterade i dagarna en kostnadskalkyl på 6,1 miljarder. Det är en kostnadsökning på närmare 25 %, som jag kanske inte är så förvånad över med tanke på andra tunnelbyggen.
Fru talman! Det är riktigt att Banverket i sitt förslag till stomnätsplan har sagt att kostnaderna för byggnationen på bangården tidigare varit underskattade. Jag har ännu inte fått något genomarbetat underlag från Banverket så att jag kan göra någon bedömning av vad som ligger i den uppskattning som gjorts. SVEDAB håller just nu tillsammans med Banverket på att ta fram ett underlag. Vi skall analysera det. Jag har bett både departementet och Banverket att krona för krona analysera vad dessa kostnadsfördyringar skulle bestå av. Jag kan naturligtvis inte i dag säga att jag kan garantera att det inte blir några kostnadsfördyringar, men jag kan heller inte se någon anledning att i dag föreslå att vi skall höja taket för stomnätsplanen.
Fru talman! Jag är tacksam för att det görs ordentliga undersökningar. Själv har jag den uppfattningen att det i alla fall rör sig om kostnader i den storleksordningen. Om och när det visar sig att den kostnadsökningen blir av, är ministern då villig att för riksdagen delge det hela och varifrån pengarna skall tas? Det är kanske projekt som i så fall faller undan.
Fru talman! Om det skulle vara på det sättet är det självklart att riksdagen skall ta ställning till detta. Det är faktiskt riksdagen som har tagit ställning till de 1,8 miljarder som Banverket i dag har i anslag för citytunneln. Skall detta lämnas måste riksdagen ta ställning till en ny summa.
Fru talman! Jag vänder mig till Thage G Peterson. Regeringen förhandlar just nu tillsammans med andra länder inom OECD om MAI-avtalet. MAI betyder Multilateral Agreement on Investment. Det är ett avtal som enligt 600 miljö-, solidaritets-, kvinnooch fackföreningar runt om i världen djupt och intensivt kritiserats för dess brister på sociala, miljömässiga och inte minst demokratiska konsekvenser. I april skall avtalet skrivas under. Jag undrar: Hur skall riksdagen informeras, och inte bara informeras utan också få möjlighet att påverka förhandlingarna och, som jag menar, stoppa avtalet i papperskorgen?
Fru talman! Jag är ledsen, Annika Nordgren, men jag klarar inte att svara på frågan, utan ni får vänta tills utrikeshandelsministern sitter på bänken här framme. Jag kan lova att framföra budskapet att det här skall det informeras om på ett sådant sätt att riksdagens ledamöter får tillfälle att reagera. Men jag vill inte ge något svar eftersom jag inte behärskar ämnet.
Jag vill informera om att det har väckts ett antal interpellationer i frågan.
Fru talman! Miljöpartiets riksdagsgrupp har begärt en aktuell debatt om MAI-avtalet. Vi anser att det är oerhört viktigt ur inte minst demokratisk synpunkt. Men det handlar också om att riksdagen skall kunna motionera och påverka innan avtalet sluts i april, föra fram åsikter till regeringen om vad man anser att vi skall förhandla om, vilka reservationer vi skall lägga och - vilket är min åsikt - se till att avtalet inte drivs igenom. Jag tyckte att inte bara utrikeshandelsministern skulle ha en åsikt om detta utan också statsrådet Peterson som har det övergripande ansvaret, inte minst för svenska folkets demokratiska rätt att ta del av avtalet, informeras om det och också påverka det.
Fru talman! Enligt talmannens påpekande kommer Annika Nordgren att få rika tillfällen att delta i interpellationsdebatter. En dröm som vi statsråd ofta har är att det inte bara är interpellanten som man får tillfälle att utbyta tankar med utan att det är flera av riksdagens ledamöter som deltar. Dessa debatter kommer att föras. Jag lovar att jag skall försöka att lära mig en del av ämnet. Jag får luta mig mot utrikeshandelsministern för att få en ökad kunskap. Men jag vill inte svara på frågan.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att förbjuda sommarjakten på morkulla, hur regeringen avser att agera gentemot kommissionen och vilka svar kommissionen har fått på sina frågor om morkulljakten samt på vilket sätt EU:s fågeldirektiv kommer att implementeras i den svenska lagstiftningen vad avser de andra artiklar där Sverige får kritik. Före år 1995 startade jakten på morkulla måndagen efter midsommar och pågick till den 31 oktober i norra Sverige och till den 30 november i övriga delar av landet. fr.o.m. år 1995 startar jakten den 21 augusti. Genom en ändring i jaktförordningen gäller emellertid för år 1997 och 1998 att en försöksverksamhet med begränsad sommarjakt på morkulla tilllåts. Dragande hane av morkulla får nämligen jagas i hela landet fr.o.m. måndagen efter midsommardagen t.o.m. den 15 juli. Jakten får ske enbart som passkytte med hagelgevär. Den som jagar med stöd av bestämmelsen är skyldig att lämna de uppgifter om jakten som Naturvårdsverket föreskriver. Avsikten med ändringen är att den traditionsrika sommarjakten på morkulla skall kunna bedrivas även i fortsättningen och i enlighet med fågeldirektivets bestämmelser. Regeringen har vidare beslutat att en särskild arbetsgrupp med företrädare för departementet, myndigheter och organisationer skall följa och utvärdera försöksverksamheten. Naturskyddsföreningen, Sveriges ornitologiska förening och Världsnaturfonden anmälde i juli 1997 klagomål till kommissionen på beslutet om en begränsad sommarjakt på morkulla. Med anledning av klagomålen framförde kommissionen i brev i november 1997 önskemål om information om jakten. Denna information lämnades den 20 januari 1998, varefter saken diskuterades vid det paketmöte som ägde rum den 16 och 17 februari 1998. Svaret i brevet den 20 januari innebär i korthet att Sverige genom begränsningarna i jakten och skyldigheten att lämna uppgifter om antalet skjutna morkullhannar uppfyller fågeldirektivets bestämmelser. Vid paketmötet den 16 och 17 februari diskuterades bl.a. klagomålen mot Sverige om morkulljakt och det svenska svaret från den 20 januari. Vid mötet utlovade Sverige viss ytterligare komplettering av svaret. Det beslut som regeringen fattat innebär att försöksjakten på morkulla fortsätter även i sommar. För en sommarjakt därefter krävs ett nytt regeringsbeslut. Regeringen har självfallet inte för avsikt att bryta mot fågeldirektivet vare sig när det gäller jakt på morkulla eller i något annat avseende. Om arbetsgruppens utvärdering eller kommissionens undersökning skulle visa att fågeldirektivets bestämmelser inte är uppfyllda avser regeringen självfallet inte att tillåta någon sommarjakt på morkulla efter år 1998. Gudrun Lindvalls interpellation berör också Sveriges genomförande i övrigt av bestämmelserna i fågeldirektivet. Kommissionen har i detta sammanhang ställt ett antal frågor till Sverige, vilka behandlades under paketmötet. På några punkter skall Sverige återkomma med skriftlig komplettering av de muntliga svar som lämnades. Kompletteringen innebär att en förklaring kommer att ges av hur EG reglerna i fågeldirektivet genomförts i den svenska lagstiftningen. Dessutom bereds för närvarande inom Regeringskansliet en ny förordning om handel med skyddade arter. Den behövs bl.a. med hänsyn till fågeldirektivet.
Fru talman! Den här frågan är inte ny. Jag har fört flera debatter om morkulljakten här i kammaren, en jakt som djupt upprör många av oss naturintresserade. Bakgrunden är att regeringen våren 1997 återigen tillät jakt på morkullor under häckningstid trots att det hade varit förbjudet i några år. Den tidigare jordbruksministern förbjöd sådan jakt 1995. Nu är frågan aktuell igen, eftersom kommissionen har begärt en del svar från regeringen - svar som lämnar en hel del övrigt att önska. Jag har några frågor som jag skulle vilja ha kompletterande svar på. Annika Åhnberg säger att detta är en traditionell jakt. Då frågar man sig: Hur kan någonting vara traditionellt som varierat så mycket över åren som våroch sommarjakten har gjort? Från 1960 och fram till 1973 ansåg Sverige att det inte var seriöst och etiskt försvarbart att bedriva jakt på morkulla under häckningstid. Då var det alltså inte traditionell jakt. Under åren har det varierat enormt mycket. Ibland har morkulljakten bedrivits på våren och ibland på sommaren. Det som nu diskuteras är sommarjakt. Morkullan häckar under den tiden. Det är därför som det över huvud taget går att jaga morkulla, för att hannarna sträcker fortfarande. Jag vill då fråga: Är detta traditionell jakt? Eller är det som det står i svaret att jakten har förändrats? Och vad innebär försöksjakt? Jag har svårt att se hur det kan vara försöksjakt när man står och skjuter morkullhannar som sträcker över skogen och inte vill något hellre än att bli sedda? Det är precis så som jakten bedrevs förr. Det är mycket märkligt att upptäcka att det finns olika benämningar på jakten. Åhnberg att man löser med jakten? I direktivets artikel 9 står det att medlemsstaterna får, om det inte finns någon annan lämplig lösning, medge undantag från bestämmelserna i artiklarna 5 och 8 av följande anledningar: hänsyn till människors hälsa och säkerhet, hänsyn till flygsäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och vatten, för att skydda fauna och flora. Kommissionen frågar också mycket riktigt: Varför anser sig Sverige att behöva jakt, om det inte finns någon annan lösning? Det som man inte frågar, vilket man borde ha frågat, är: Vilket problem skall jakten lösa? Jag skulle gärna vilja höra vilket problem som jordbruksministern anser att vi har med morkullan och som inte kan lösas på annat sätt än genom jakt. Jag är också mycket förvånad över de uppgifter som lämnas i svaret om statistiken. Från Jägareförbundet, som tar fram statistik, säger man att statistiken inte är riktigt tillförlitlig. I statistiken för jaktåret 1996/97, som nu har presenterats, skriver man att man försöker att förbättra statistiken. Man skriver också: Vi har sedan ett och ett halvt år tillbaka gjort en kraftfull satsning för att förbättra statistiken. Det finns nu en avskjutningsstatistik som baserar sig på rapporter från 20 % av jaktmarksarealen. Under den tid som sommarjakten har bedrivits har det skjutits ca 30 000 morkullor. Ibland har siffran varit uppe i 40 000. Vissa jägare säger att man säkert har skjutit 50 000 När man frågar hur stor populationen är får man mycket svävande svar. I regeringens svar står det att det finns mellan 200 000 och 600 000 individer. Det är ett enormt spann. Om det finns 200 000 individer kanske hälften av dessa är hannar. Om man skjuter 50 000 av dessa skjuter man alltså bort hälften av alla morkullhannar under våren. Kan man kalla det för en liten jakt? Jag skulle också vilja höra på vilket sätt man kommer att kontrollera den här jakten. Vad som också krävs i direktivet är att man vid den här typen av jakt skall veta hur stor populationen är och att man skall titta på hur mycket avskjutning man kan tillåta. Finns det några begräsningar i försöksjakten? Det finns en mängd frågor som behöver besvaras.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att lägga mig i den här debatten. Men ibland när man läser svaren på interpellationer blir man minst sagt häpen, och det här är ett exempel på den typen av svar. Jag är inte emot jakt i alla former och har inte så stora invändningar mot att man jagar, men som ornitolog sedan 30 år tillbaka måste jag ändå reagera när jag ser hur förutsättningarna förändras för jakt på en fågel som morkulla. Vi blev ju av med sommarjakten på morkulla. Det var ju någonting som applåderades av ornitologer och i naturkretsar. Nu får vi tillbaka den under beteckningen försökjakt. Det är ett av de begrepp som jag reagerar över i interpellationssvaret. Vad är det då man försöker att åstadkomma? Man kan läsa sig till att avsikten med ändringen i försöksverksamheten med begränsad sommarjakt på morkulla är att man skall se på vilket sätt man kan fortsätta jakten. Det andas ju en inställning att det är viktigt att man får fortsätta med jakten. Jordbruksministern använder här uttrycket traditionsrik sommarjakt. Då blir jag oerhört bekymrad. Detta indikerar på något sätt att det skulle finnas en rikedom och ett värde i att döda fåglar i häckningstid. Jag har väldigt svårt att förlika mig med den sortens inställning. Det är viktigt att vi får klart för oss om försöksjakten är till för att utöka eller att avveckla jakten på sommaren. Om man nu är osäker på vad jakten får för effekter, vore det då inte rimligare att tillämpa någon form av försiktighetsprincip under den tid som utvärderingen pågår? I stället väljer regeringen att tillåta jakten, om än i en något mer begränsad form. Det är inte någon rimlig hållning att göra det. Jag skulle vilja veta hur jordbruksministern försvarar inställningen att man skall tillåta försöksjakten i stället för att avvakta med en förändring. Jag skulle också vilja höra hur jordbruksministern ser på detta med traditioner. Vad är det för traditioner vi vill bevara egentligen? Det finns ju massor av traditioner i det här landet som vi inte till något pris vill bevara. Det finns massor av traditioner som vi har övergett. T.ex. hade vi i början av seklet en tradition att kvinnor inte fick rösta osv. Det finns en massa sådana exempel. Nu kan jordbruksministern naturligtvis invända att det inte går att göra sådana att jämförelser, att det är fullständigt hårresande att göra det. Självfallet håller jag med om det, men jag gör det för att fokusera på begreppet traditionsrikt och att det skulle vara någon sorts värde i att bevara den här typen av tradition. Det måste väl ändå vara rimligt att man, när man fattar sådana här beslut, tänker efter om detta är en rimlig tradition som är värd att bevara. Är den så viktig och har det värde och den rikedom att man måste tillåta försöksjakt för att utvärdera om jakten strider mot direktiven eller på något sätt skadar artens fortlevnad. Det måste vara rimligare att använda försiktighetsprincipen. Därför skulle jag vilja veta hur jordbruksministern ser på värdet av försöksverksamheten med morkulljakt i förhållande till hur denna tradition skall värderas i framtiden.
Fru talman! Såvitt jag vet finns det inte något starkt önskemål i vårt land om att man skall upphäva rösträtten för vare sig män eller kvinnor. Det kan väl kanske illustrera en skillnad gentemot det som vi nu har att diskutera, nämligen sommarjakten på morkulla. Det är sant att det fanns en kritik av etiskt art mot jakten när den bedrevs. Men det är ju också sant att det fanns en mycket starkt kritik när den avskaffades från dem som var intresserade och som utövade denna traditionsrika jakt, dvs. jägarna. Jag tycker inte att det finns någon självklarhet i vems önskemål som är mer värda. Huruvida det skall finnas en jakt på morkulla avgörs förstås utifrån situationen för arten, om jakten skulle innebära ett hot mot arten eller inte. Våra erfarenheter av den tidigare sommarjakten var faktiskt att den inte innebar ett sådant hot mot arten. Det är också skälet till att vi vill pröva om det är förenligt med fågelskyddsdirektivet att fortsatt bedriva en sådan här jakt. Jag har inte sagt att vi skall gå tillbaka till det gamla rakt av, utan vi har gett jakten vissa begränsningar. Den genomförs nu under försök. Sedan får vi utvärdera resultatet. Att detta är en traditionell jakt tror jag inte att det finns någon anledning att ifrågasätta. Jag skulle för min del vilja anföra August Strindberg som bärande vittnesmål på den sidan som försvarar den som en traditionsrik jakt, därför att han skrev om sommarjakten redan i Hemsöborna, som utkom 1887. Det är ingen tvekan om att den har funnits länge och att den har betytt mycket för många människor, om man inte tycker att jakt i sig är fel eller att den inte borde förekomma. Jag tycker att jakt har ett berättigande. Det är en sysselsättning som har följt människan sedan urminnes tider. Det är andra saker som måste avgöra när och hur man skall tillåta jakt. En viktig sådan aspekt är hotet mot den jagade arten i fråga. Det är min uppfattning så här långt att vi tidigare inte har haft några erfarenheter av att denna jakt har hotat populationen. Men låt oss med förnyad uppmärksamhet följa frågorna, och låt oss se om det är förenligt med fågelskyddsdirektivet att bedriva denna begränsade sommarjakt. Det problem som man avser att lösa är helt enkelt det mycket starka önskemålet från människor att även fortsättningsvis kunna bedriva den här jakten. Jag kan inte se att det är något fel i att försöka tillgodose det önskemålet, om det bara är förenligt med vår önskan att också bevara biologisk mångfald och skydda arten. Av det skälet har vi nu en försöksverksamhet som påbörjades förra året och avslutas i år. När den är över får vi utvärdera den. Såvitt vi inte kan dra slutsatsen att den har skapat några problem och såvitt inte kommissionen eller EU-regelverket lägger hinder i vägen, ser jag inte någonting annat än att man skall kunna fortsätta att bedriva jakten.
Fru talman! Många av de svar som vi får är mycket märkliga. Vad direktivet anför är att man skall kunna bedriva jakt på vissa arter om det finns följande skäl: hänsyn till människors hälsa och säkerhet, hänsyn till flygsäkerhet, för att förhindra skador på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och för att skydda flora och fauna. Det står ingenting om att man skall ta hänsyn till att jägare vill jaga. Det är alltså fågeldirektivet som vi diskuterar, och där utgår jakten inte från jägaren utan från fågeln. Det vi diskuterar nu är inte en allmän jakt utan jakt under häckningstid. Det finns många människor som delar uppfattningen att det kan vara berättigat med jakt. Men att jaga under den tid då det finns smått i markerna är det också många jägare som tycker är mycket tveksamt. Det är inte bara morkullan som har smått i markerna precis under tiden för jakten, utan det har också kid, hararungar osv. På min fråga om man först skall undersöka om det finns någon annan lämplig lösning är svaret att jägarna inte har något annat att skjuta på. Det är ett mycket märkligt svar, måste jag säga. Jag hoppas att det är en av de frågor som kommissionen har krävt förtydligande på. När det gäller om det är ett hot mot arten undrar jag om detta innebär att vi har att vänta oss mer jakt på andra arter. Det finns ju arter som det finns betydligt fler individer av än morkulla. Betyder det att det finns många arter för vilka vi kan se nya jaktformer? Varför i så fall inte tillåta jakt på t.ex. lövsångare eller bofink? Det går ju inte att svara så generellt, utan vi måste titta litet grand på den situation som vi befinner oss i. Jag skulle vilja höra litet om begränsningen. Har man bestämt sig för ett visst antal som får skjutas? Har man t.ex. börjat göra en inventering av hur mycket morkulla som finns kvar? Att ange siffran 200 000-600 000 innebär en oerhörd spännvidd. Finns det 200 000 morkullor kanske man skall ha en sorts jakt, om man absolut skall bedriva jakt. Finns det 600 000 kanske man kan tillåta en annan sorts jakt. Därför vill jag höra vilka begränsningar ministern föreslår utifrån populationens storlek. Jag vill också höra några kommentarer till statistiken. Man har nämligen gett svaret till kommissionen att man anser sig ha bra statistik. Man säger att den årliga avskjutningen omfattar ungefär 30 000 individer. Men Jägareförbundet säger själva att statistiken är mycket darrig och att man därför vill förbättra den. Tittar man på den statistik som har gällt under år då vi inte har haft vår och sommarjakt, så ser man att det då skjuts mellan 2 000 och 3 000 morkullor. Det är väl egentligen det här det handlar om; att det är svårt att jaga morkulla under hösten. Morkullan är ju nattsträckare. Den ger sig inte så mycket till känna på hösten. Jag måste säga att jag tycker att det här är oerhört oetiskt av Sverige. Vi har varit en nation som har drivit fågelfrågor och gått emot andra länders traditionella jakt. Nu hänvisar vi själva till traditioner som det dessutom är tveksamt om de har funnits. I Italien har man t.ex. jagat småfågel på limsticka. Det är vad man kallar för traditionell jakt. Den har funnits under flera hundra år. Och det är en jakt som Sverige mycket starkt har gått emot. Vi har också fått mycket sympati i internationella sammanhang för att den skall förbjudas. Naturligtvis har Sveriges anseende när det gäller de här frågorna fått en allvarlig knäck av jordbruksministerns agerande. Jag hoppas verkligen att kommissionen tar jordbruksministern i örat och talar om att jakt under häckningstid inte är etiskt. Dessutom ifrågasätter jag starkt att skjuta på morkulla som vill synas och som sträcker under vårkvällar. Vi är många som uppskattar morkullan under den här tiden. Vi är många som är oroliga för den syn som man börjar få på jakten. Det är alltfler som vill jaga och alltfler som vill ha skottillfällen. Om det inte finns en begränsning när det gäller hur den här försöksverksamheten skall bedrivas finns det stor risk för att det skjuts betydligt fler än 30 000 under det kommande året, framför allt eftersom det finns risk för att det är det sista året. Under Un der 1800-talet sköts både ugglor och rovfåglar. Anser Annika Åhnberg att vi skall återgå till den traditionen också?

Fru talman! Låt mig säga att den här jakten sker med stöd av artikel 9.1c i fågeldirektivet. Jag kan också säga att samtliga medlemsländer tillåter jakt på någon fågelart med stöd av samma artikel. Just jakt på morkulla tillåts i Österrike och på Åland. Det var väl just det faktum att andra nyblivna medlemmar i den europeiska unionen fann det förenligt med fågelskyddsdirektivet att fortsätta att bedriva den här jakten som väckte mycket upprördhet i Sverige, att Sverige hade gjort en annan tolkning. Låt mig säga att det gläder mig att Gudrun Lindvall kan finna kommissionen som en nära lierad i detta arbete. Jag vill själv också säga att jag tycker att det är mycket bra att vi är medlemmar i den europeiska unionen och att den som känner sig missnöjd med ett nationellt beslut i det här avseendet kan vända sig till kommissionen. Och kommissionen fäster så mycket avseende vid detta att man vänder sig till landet i fråga och ställer ett antal frågor. Självfallet kommer vi från svensk sida att ge svar på alla de frågor som kommissionen har att ställa. Vi har inte dragit slutsatsen att man från kommissionens sida som någon sorts omedelbar reaktion har sagt att detta är fel eller inte tillåtet. Man har begärt att få in upplysningar för att se om detta skulle kunna vara förenligt med fågelskyddsdirektivet eller om man bedömer att det inte är förenligt. Och som jag sade inledningsvis: Om man kommer fram till att det här inte är förenligt med fågelskyddsdirektivet så kommer vi självfallet inte att låta den här jakten fortsätta. Låt mig sedan säga att jag inte själv är jägare. Jag ser inte personligen ett värde i att jaga efter dragande morkullehanne under sommaren. Men jag har all respekt för de människor som gör det. Jag tycker inte att de är en sämre sorts människor eller att de är omoraliska i något avseende. Jag tycker att det är ett helt legitimt önskemål. Låt mig också säga att jag nog tycker att vi tillämpar försiktighetsprincipen. Vi vet ju att vi har bedrivit den här jakten under många år utan att det har hotat populationen av morkulla. Det är väl det som är det angelägna. Såvida man inte av principiella skäl är motståndare till jakt så är det väl den frågan som är det viktiga och som i grunden måste vara avgörande. Innebär den här jakten ett hot mot morkullans existens i Sverige? Såvitt jag vet har vi inga erfarenheter av att den tidigare jakten innebar ett sådant hot. Jag vill också säga att jag inte hade någon avsikt att göra en bedömning av om Strindberg skrev stolligt eller inte. Det tycker jag för övrigt inte att han gjorde. Han skrev en hel del tänkvärt. Jag bara anförde honom som ett exempel på att det här inte är någon ny företeelse. Det är en tämligen väl känd och etablerad företeelse i vårt land. Det är just en traditionell jakt. Det var ju det frågan gällde.
Fru talman! Låt mig då till slut konstatera att vi i Sverige inte vet hur stor population av morkulla vi har. Den är möjligen någonstans mellan 200 000 och 600 000. Vi vet alltså inte vad som har skett med morkullpopulationen under ett antal år. Det finns inga inventeringar gjorda. Det har inte heller Annika Åhnberg kunnat säga. Vi har ingen tillförlitlig statistik på hur många som skjuts. Det skriver Jägareförbundet självt i sin annaler; att man nu försöker att förbättra statistiken. Därför är det mycket konstigt att den svenska regeringen skriver att tillförlitligheten i uppgifterna bedöms som stor. Det säger inte ens Jägareförbundet själva, alltså de som lämnar uppgifterna. Vi kan också konstatera att det som krävs i cartikeln, den som Annika Åhnberg hänvisar till, är att man skall kunna fånga - som det faktiskt står - vissa fåglar i litet antal. Det finns ingenting i det som Annika Åhnberg har tagit upp som talar om vilket litet antal som är tillåtet i den här försöksverksamheten. Är det en begränsad jakt där vi tillåter ett visst antal fåglar att skjutas eller är det att ses som en allmän jakt på sträckande hannar under tre veckor? Det är faktiskt en stor skillnad. Jag har svårt att se att en allmän jakt på sträckande hannar under tre veckor skulle innebära ett visst litet antal fåglar. Jag måste säga att jag tycker att Sverige skämmer ut sig i det här fallet. Det här har engagerat många. Jag delar helt den uppfattningen som förra jordbruksministern Margareta Winberg hade, den åsikt som också fanns i Sverige mellan 1960 och 1973, alltså att vi inte skall ha jakt på häckande fågel i Sverige. Man kan avsluta med att säga att det har varit mycket diskussioner om det här i naturkretsar. Jag kan säga att Annika Åhnberg har tappat mycket av anseendet som minister med ansvar för jakten i de kretsarna. Jag finns också i dessa kretsar eftersom jag har varit fågelskådare i hela mitt liv. Man kan säga att det i det här fallet behövs 32 g bly för att hämta hem 25 g kött. Jag är ledsen, Annika Åhnberg, men jag kan inte säga att jag högaktar dem som ägnar sig åt den här typen av jakt.
Fru talman! Denna diskussion tycker jag har belyst att det här är en kontroversiell fråga och att vi säkert i grunden har djupt olika uppfattning inte bara om sommarjakt på morkulla utan om jakt över huvud taget. Jag delar alltså inte uppfattningen att jakt i sig skulle vara en förkastlig sysselsättning. Även om jag själv inte är jägare har jag respekt för dem som är intresserade av jakt. Det som för mig är avgörande när vi skall besluta om villkoren för jakt är huruvida denna jakt utgör ett hot mot en art eller inte. Låt mig säga att vi självfallet har myndigheter med ansvar på det här området: Naturvårdsverket. Vi har också ett omfattande frivilligarbete inte minst från jägarna själva som, det vill jag hävda, gör många och betydelsefulla insatser för en god vilt och naturvård i vårt land. Det är min bestämda uppfattning att vi efter de här två årens försök med en på nytt tillåten sommarjakt skall kunna göra en utvärdering och en bedömning av om den här jakten på något sätt har inneburit ett hot mot populationen. Till detta kommer naturligtvis de överväganden som kommissionen nu gör och vad resultatet av deras fördjupade arbete kommer att innebära. Jag vill än en gång upprepa att om detta skulle visa sig inte vara förenligt med fågelskyddsdirektivet är vi naturligtvis beredda att acceptera detta och inte låta jakten fortsätta. Om det å andra sidan visar sig vara förenligt med fågelskyddsdirektivet och om det inte heller enligt våra egna undersökningar innebär ett hot mot morkullans fortsatta existens ser jag inget hinder för att en sådan jakt kan fortsätta.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig när propositioner kommer som behandlar eldressyr av hund, tillsyn av hundar och katter och den offentliga djurskyddstillsynen. Gudrun Lindvall frågar samtidigt när de råd och anvisningar kommer som efterfrågats av de lokala tillsynsmyndigheterna för att dessa skall kunna tillse att djurskyddslagen efterlevs samt när jag avser att lägga förslag som förbjuder pälsdjursfarmning. De utredningar som Gudrun Lindvall nämner i interpellationen har remissbehandlats. Mot bakgrund av utredningsförslagen och de ändringsförslag som förts fram i andra sammanhang gjordes inom Jordbruksdepartementet en översyn av djurskyddslagen som resulterade i departementspromemorian Ändringar i djurskyddslagen . Dessutom har inom Jordbruksdepartementet utarbetats departementspromemorian Förslag till lag om tillsyn över hundar och katter . Syftet med översynen av båda lagarna var att skärpa reglerna och i övrigt åstadkomma en väl fungerande tillsyn. Under ärendets beredning har det visat sig att det finns behov av ytterligare underlag beträffande gränsdragningarna mellan länsstyrelser och kommuner vid en förändrad djurskyddstillsyn. Dessutom behöver finansieringen av tillsynen klargöras. Mot denna bakgrund har regeringen i dag gett Statens jordbruksverk i uppdrag att efter samråd med Riksrevisionsverket, Svenska Kommunförbundet och företrädare för länsstyrelserna lämna en utförlig redovisning av konsekvenserna av en förändrad djurskyddstillsyn. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 1998. Den lokala tillsynen är nu kommunernas ansvar. Den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet skall ha tillräckligt med resurser och personal med tillräcklig utbildning för att kunna fullgöra sina uppgifter. Detta är ingen nyhet utan har gällt sedan djurskyddslagen tillkom år 1988. Jag utgår från att Gudrun Lindvall med frågan om råd och anvisningar till den lokala tillsynsmyndigheten avser de s.k. båspallsmåtten, eftersom det är sådana som har efterfrågats av en del djurskyddsinspektörer. De mått som anges i Jordbruksverkets föreskrifter är minimimått. I ett befintligt stall godtas mindre avvikelser från föreskrivna mått om det är djurskyddsmässigt acceptabelt för det enskilda djuret. Regelverket medger alltså att en helhetsbedömning görs i det enskilda fallet. I den bedömningen skall också djurets allmänna välfärd vägas in. Här har den lokala tillsynsmyndigheten ansvaret. När det gäller den sista frågan vill jag hänvisa till det svar om burhållning av mink som jag lämnade till Där meddelade jag bl.a. att gällande svenska regler kommer att ses över när Europarådet fattat beslut om hållande av pälsdjur, bl.a. vad avser höjden på burarna och burarnas golvyta. Ett sådant Europarådsbeslut kommer förhoppningsvis under april i år.
Fru talman! Nu går den här mandatperioden mot sitt slut. Vi är nog många som är engagerade i djurskyddsfrågor som hade förväntat oss att det skulle hända någonting när Annika Åhnberg blev jordbruksminister, inte minst därför att Annika Åhnberg själv var aktiv i de här frågorna som riksdagsledamot. Tyvärr, kan vi se att det än så länge har blivit en halv tumme. Det har kommit en mängd utredningar, t.ex. den Det har kommit en utredning som heter Elhund, och en som heter Tillsyn av hundar och katter. Vi i jordbruksutskottet har väntat på propositionerna, och jag har i en frågestund fått svaret att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Uppenbarligen är detta aldrig för länge åtminstone inte under den här mandatperioden. Det kan vi konstatera. Det finns ingenting annonserat om att det kommer några propositioner i de här frågorna. Detta är naturligtvis mycket allvarligt. Det som har skett under den här mandatperioden är att de här frågorna har stått stilla. Kommunerna har inte riktigt vågat satsa eftersom man inte vetat om tillsynen skulle gå över till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inte vågat satsa eftersom man trott att tillsynen skulle ligga kvar på kommunerna. Det har lagts en död hand över verksamheten. Jag vet många socialdemokratiska kommuner, exempelvis Tranås, som har avvaktat och inte gjort någonting. De säger själva att tillsynen inte bedrivs på ett riktigt sätt. Miljö och hälsoskyddsnämnden har faktiskt varje år begärt extra pengar från sin fullmäktige för att kunna stärka djurskyddstillsynen, men fått nej bl.a. med motiveringen att man inte vet om tillsynen blir kvar i kommunen. Det här är naturligtvis oerhört olyckligt. Det gör att det inte sker så mycket. Ett annat skäl till att det inte sker så mycket togs upp i den Hugosonska utredningen och handlar om hur Jordbruksverket hanterar de här frågorna. Man kan konstatera att djurskyddslagen inte blir bättre än den svagaste länken. Man kan diskutera vad den svagaste länken är. Kanske är det just Jordbruksverket, där man faktiskt har varit oerhört dålig på att komma ut med allmänna råd. Man har inte ordnat temadagar och man har inte ordnat några samordningskonferenser. I den Hugosonska utredningen lyfter man fram att allt detta behövs om det skall bli fart på djursyddsarbetet. Vi är många som tycker att mycket av det som togs upp i den Hugosonska utredningen är ganska bra. Det svar som jag får av jordbruksministern i dag säger att i dag har man givit Statens jordbruksverk i uppdrag att samråda för att få fart på djurtillsynen. Det är naturligtvis bra. Jag vet inte om interpellationen eventuellt påverkade att det blev just i dag. Frågan är om det verkligen är Jordbruksverket som skall göra en översyn när Jordbruksverket har fått så mycket kritik. Det kanske är så att de djurskyddsinspektörer som finns i landet och som gång på gång har efterfrågat instruktioner skall se över vad som har fallerat. Det finns bra djurskyddsinspektörer i många kommuner, bl.a. i den Annika Åhnberg och jag kommer ifrån, nämligen Södertälje. Där har man en bra djurtillsyn. När jag var ordförande i Miljö och hälsoskyddsnämnden såg vi till att stärka den funktionen. Det är också beklämmande att det inte har kommit någonting som handlar om eldressyr på hund. Jag hade hoppats att Alice Åström skulle ha varit med i dag. Hon har tyvärr fått förhinder. Men jag kan säga att det är mycket svårt att uppfatta att eldressyr på hund skulle inbegripas i djurskyddslagen. Jag vet att Annika Åhnberg har utsatts för en hel del lobbying när det gäller detta. Personligen måste jag säga att jag är mycket skeptisk till den typen av dressyr. När det gäller vilka råd och anvisningar som efterfrågas vill jag säga: Låt oss slippa båspallsdiskussionen. Den kan vi ta någon annan gång. Det handlar mer om tillsynen. Det är där det saknas. Många miljö och hälsoskyddsinspektörer säger att det kommer decimetrar när det gäller miljö, det kommer möjligtvis centimetrar när det gäller djurtillsynen. Miljöministern skickar ut sina instruktioner och synpunkter varje år, men från jordbruksministern hörs aldrig någonting. Det kanske är dags att visa de lokala tillsynsmyndigheterna att vi har en regering som faktiskt bryr sig. När det gäller minkfrågan vill jag säga att jag i ett tidigare svar har fått veta att det i Jordbruksdepartementet fanns en beredning som skulle titta på förändring av minkhållning. Försvann den? Under första året av den här mandatperioden fick vi veta att det fanns en sådan beredning på Jordbruksdepartementet. Har den gått upp i rök? Det är intressant att konstatera att vi i Sverige fortfarande inte vet om minkar, ett vattenlevande mårddjur, behöver vatten.
Fru talman! Det är sant som Gudrun Lindvall inledningsvis sade, att mandatperioden går mot sitt slut. Det kanske sätter sin prägel på debattformerna. Jag delar oron över att djurskyddstillsynen fortfarande, så lång tid efter den nya djurskyddslagen, inte överallt är tillfredsställande. Det har naturligtvis många skäl. Ett skäl är att behovet i varje enskild kommun kan vara mycket litet. I den utredning som Göran Hugoson gjorde och som Gudrun Lindvall hänvisat till konstaterade han att behovet i mer än 50 % av kommunerna uppgick till en fjärdedels djurskyddsinspektör och i 85 % av kommunerna till en halv djurskyddsinspektör. Han konstaterade också att det är mycket svårt att med en verksamhet av den låga omfattningen behålla tillräckligt med kompetens och kunnande när det gäller djurskyddstillsynens olika delar. Det var naturligtvis detta som var skälet till att vi så småningom kom fram till att det skulle vara en bra lösning att mera av tillsynsansvaret fördes över till länsstyrelserna. Detta väckte mycken oro bland de kommuner som har en fungerande och väl utbyggd djurskyddstillsyn. Den svårighet som återstår att undanröja innan vi kan lämna förslag till riksdagen är hur man gör den avgränsningen, så att de kommuner som har en fungerande tillsyn och som vill fortsätta med den kan ha kvar den möjligheten, medan å andra sidan de kommuner som inte klarar att på egen hand göra det här på ett tillfredsställande sätt kan få den hjälp och assistans som följer av att länsstyrelsen får ett utvidgat ansvar på det här området. Det fanns också oklarheter som rörde finansieringen. De här oklarheterna behöver redas ut. Mot bakgrund av den omfattande diskussion som uppstod fann jag det vara bättre att man hade rett ut och klargjort de här olika gränsdragningarna innan förslaget till förändringar förelades riksdagen. Jag är den första att beklaga att det gick på det viset. Det skulle naturligtvis ha varit oerhört mycket bättre om vi hade kunnat formulera ett klart och tydligt förslag och därmed radikalt förbättra djurskyddstillsynen. Men jag tror nu inte att det är så alldeles enkelt att lösa de här problemen. Vi har ju en situation där tillsynen till vissa delar och i vissa kommuner med gällande regelverk fungerar mycket bra men i andra delar, fortfarande med samma regelverk, inte alls fungerar bra. Det gäller att vi hittar en lösning där vi inte slår sönder det goda arbete som har byggts upp men kan förbättra i de delar av landet där verksamheten är svag. Även om jag beklagar att fördröjningen sker tror jag att den är nödvändig för att vi skall kunna få ett förslag som i realiteten leder till den förbättring av djurskyddet som vi alla önskar. I avvaktan på den vill jag säga att det inte finns något som helst skäl för kommuner att inte bedriva ett intensivt djurskyddsarbete. I den mån man använder sådana argument är det nog snarast fråga om dåliga undanflykter. Det är nämligen tydligt utsagt att de kommuner som har en fungerande tillsyn och som även själva är intresserade av att fortsätta att bedriva denna tillsyn kommer att få göra det. Man behöver alltså i de kommunerna inte känna någon som helst oro för att bli fråntagen ansvaret för den här verksamheten. Detta har jag också i många olika sammanhang tydliggjort för kommunerna, senast vid en träff med Kommunförbundet där man hade samlat kommunernas miljöchefer. Jag tror alltså inte att den osäkerheten egentligen finns.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan varför det inte kommer något som handlar om eldressyr av hund och inte heller något om varför vi inte får en proposition om tillsyn av hundar och katter. Men det kommer ju nya mandatperioder, även om vi inte vet om vi då kommer att ha samma minister. Jag tror att det behövs klara och entydiga signaler från jordbruksministern, både till Jordbruksverket och ut till kommunernas tillsynsmyndigheter, om att det här skall prioriteras. Framför allt gäller det kanske Jordbruksverket. Vad man säger i de flesta kommuner där man är ambitiös är att man saknar en uppbackning från Jordbruksverket. Man saknar råd och anvisningar, man saknar samordningskonferenser och man saknar en myndighet som ger stöd. Från Jordbruksverket är man tyst. Jag tror att det är mycket viktigt att få i gång Jordbruksverket, så att man i de kommuner där man bedriver en aktiv djurskyddstillsyn känner att djurskyddslagen skall tas på allvar. Det också mycket viktigt att jordbruksministern, kanske framför allt i samtal med de sina, alltså med socialdemokraterna i kommunerna, talar om att det här skall prioriteras. När man ser på det här finner man faktiskt att detta i många socialdemokratiska kommuner inte prioriteras. Det blir där gång på gång avslag i fullmäktige på att förstärka den här tillsynen. Något som gång på gång påpekas i den Hugosonska utredningen är att det måste finnas möjligheter för kommunerna att dela djurskyddsinspektörer. Alla som har varit aktiva i dessa sammanhang vet att detta många gånger är oerhört besvärliga ärenden. Därför krävs det verkligen en uppbackning. Man måste från verket känna att regeringen vill att detta skall prioriteras. Regeringen måste verkligen tala om att djurskyddslagen skall gälla. För närvarande saknas t.o.m. förordningar till djurskyddslagen. På vissa punkter kan kommunerna inte bedriva tillsyn, eftersom de inte har de förordningar som behövs. Det är vad de inspektörer som jag har talat med säger. Jag är övertygad om att minkfrågan kommer att tas upp gång på gång i riksdagen. Det faktum att minkar hålls på det sätt som sker, i en liten trådbur med nätgolv, kan knappast sägas vara förenligt med djurskyddslagen. Jag är mycket förvånad över att den typen av hantering av djur över huvud taget finns kvar. Vi skall här inte diskutera höns, men också det är djur som hålls i mycket trånga burar. Minken är ett djur som har stort behov av aktivitet, och att den har behov av vatten torde vara självklart. Jag kan bara konstatera att det har hänt mycket mindre än vad vi hade hoppats på. Jordbruksministerns besked på min fråga - att vissa saker skulle komma så småningom - stämde inte. Det här kommer naturligtvis att utvärderas inför valrörelsen. Jag kan personligen säga att jag är besviken att det inte har hänt mer. Jag hade liksom många andra hoppats att jordbruksministern skulle prioritera djurskyddsfrågorna, men så har inte skett. Det är naturligtvis ännu inte för sent att lägga fram propositioner, även om de inte kommer att kunna behandlas under det här riksdagsåret. Propositioner skulle ändå visa att jordbruksministern anser att de här frågorna skall prioriteras. När kommer det någonting om tillsyn av hundar och katter, och när får vi en fortsättning på den Hugosonska utredningen? Kommer man nu att gå ut i kommunerna och klart och tydligt tala om att man skall satsa på djurskyddstillsynen, eller skall kommunerna fortfarande få vänta på att det eventuellt kommer ett förslag som gör att man kan fösa över det här till länsstyrelserna, om man inte är intresserad? Man anställer inte människor om man inte vet vad som gäller.
Fru talman! Låt mig först säga att jag inte tror att vare sig kommunerna, deras tillsynsverksamhet eller djurskyddet i sig skulle vara betjänta av att man delar upp de här frågorna och försöker plottra bort dem genom att komma med olika regelverk vid olika tidpunkter. De hänger nämligen samman. Hur man skall utöva kontroll enligt lagen om tillsyn av hund och katt, frågan om vilka myndigheter som skall ha ansvar för detta liksom frågan om eldressyr hänger förstås samman med organisationen av djurskyddsverksamheten som helhet. Jag tror nog att det är bäst att, precis som vi gör i vår planering på Jordbruksdepartementet, hålla samman arbetet med de här frågorna, eftersom de i sig hänger samman. Jag vill å det bestämdaste hävda att Gudrun Lindvall har fel när hon framställer det så att socialdemokratiska kommuner skulle utmärka sig genom att inte prioritera djurskyddet. Det stämmer inte alls med min uppfattning. Jag vill nog också hävda att vi på Jordbruksdepartementet i mycket hög grad prioriterar frågor som rör olika delar av djurskyddsverksamheten. Jag förstår att Gudrun Lindvall aldrig kommer att bli nöjd med våra insatser på det området, och vi känner också själva en otålighet och arbetar ständigt vidare med olika frågor, både här hemma och på EU-nivå. Jag tror dock att den uppfattning som Gudrun Lindvall gör sig till tolk för, att vi inte gör tillräckligt mycket och att det skulle uppfattas så ute i samhället, nog faktiskt inte stämmer med verkligheten. Jag möter inte heller några sådana reaktioner ute i landet. Vi prioriterar djurskyddsfrågor mycket högt, och det uppfattas också både av dem som är ansvariga för verksamheter och av människor i allmänhet. Låt mig vidare beträffande Jordbruksverket säga att dess uppgift naturligtvis är att vara till stöd för myndigheter med ansvar och att i vissa delar samordna verksamheter. Mot bakgrund av det gör Jordbruksverket en planering, och man arbetar med en projektinriktad tillsynsverksamhet. Man planerar t.ex. för detta år för ett övergripande nationellt projekt som rör djurtransporter. Det är en sådan fråga som man måste arbeta med långt utöver kommungränserna och där det är helt nödvändigt att Jordbruksverket agerar. Sedan kan man naturligtvis tycka att det kommer mindre av detaljerade regler på det här området till kommunerna. De har enligt Gudrun Lindvall det uppenbarligen lättare när det gäller miljöfrågor. Det kanske är så att det är lättare att precisera regler på miljöområdet. Det är lättare att definiera gränsvärden och andra typer av värden som man kan ha som underlag för arbetet. När det gäller djurskyddstillsyn förhåller det sig inte så. Det är ett arbete med levande djur som i hög grad beror på den lokala utövarens kompetens och kunnande och som man inte i förväg kan reglera. Båspallsmåtten är, även om vi nu inte skall diskutera dem, ett exempel just på det. Man kan inte i detalj på papperet föreskriva hur en bra djurmiljö ser ut och hur ett bra djur ser ut. Det måste faktiskt avgöras av den inspektör eller annan tjänsteman som utövar tillsynen. Det tror jag är skälet till att man inte på detta område kan förvänta sig så många detaljerade skrivna regelverk utan måste lägga ett stort ansvar på den lokala tillsynsmyndigheten. Det understryker bara ytterligare hur viktigt det är att man i varje kommun kan ha tillräcklig kunskap och kompetens för att utöva en kvalificerad tillsyn.
Fru talman! Jag vill sluta med att säga att jag tror att tillsynen skall ligga kvar hos kommunerna. Det finns en fördel med det, framför allt nu när vi i miljöbalken har sagt att man skall överflytta tillsynen enligt skötsellagen till kommunerna. Det finns all anledning att hålla ihop den tillsyn som skall bedrivas på jordbruken. Jag tror också att tillsynen kan göras mycket bättre, och jag förmodar att vi delar uppfattningen att den behöver göras bättre. Jag är också övertygad om att denna tillsyn kräver att man får en stor uppbackning från verket. Det saknas föreskrifter. Det framförs i den Hugosonska utredningen, och det har framförts av många djurskyddsinspektörer. Man känner att man egentligen inte kan hantera djurskyddslagen just därför att man saknar föreskrifter. Jag delar också den uppfattning som Göran Hugoson framför att verket har varit passiv i de här frågorna. Jag hoppas att det svar som nu har lämnats innebär att regeringen ser till att Jordbruksverket blir mer aktivt. Det är precis som Annika Åhnberg säger. Det här är inga lätta frågor. Jag vet av erfarenhet att dessa frågor ofta är mycket svåra. Det kräver mycket av inspektören, och det kräver också ett mycket stort civilkurage att våga driva dessa frågor vidare. Många gånger handlar det naturligtvis om att det påverkar den människa som håller djur mycket. Samtidigt kan vi se att det finns en hel del människor som håller djur som uppenbarligen har satt i system att trotsa djurskyddslagen. Det finns många kommuner som gör ett mycket bra arbete. Men också de inspektörerna framför att man saknar föreskrifter. I den grupp som nu skall se över detta finns bl.a. företrädare för Svenska kommunförbundet. Vore det inte lämpligt att också plocka in djurskyddsinspektörer som har den praktiska erfarenheten och ser var problemen finns? Jag tror att det är viktigt att just i dessa fall få tag på djurskyddsinspektörer som har mycket erfarenheter och som kan tillföra den kunskap som kanske behövs för att vi skall få ett bra resultat. Jag har inte fått något svar på var översynen av minkhållningen som jag i början av mandatperioden fick reda på skulle göras har tagit vägen.
Fru talman! Även om jag naturligtvis delar uppfattningen att vi ständigt måste arbeta för att förbättra Jordbruksverkets stöd till de lokala tillsynsmyndigheterna finns det faktiskt kurser och fortbildningsverksamhet som anordnas av Jordbruksverket eller där Jordbruksverket finns med som en viktig aktör och som är en möjlighet för kommunerna att vidareutbilda sin personal. Intresset från kommunerna är inte alltid så stort. Det hänger återigen ihop med problemet för en kommun som har en mycket liten djurskyddstillsynsverksamhet att prioritera den. Det understryker återigen problematiken. Det är inte så enkelt att man kan säga att det i alla lägen är en fördel att kommunerna har djurskyddstillsynen. Vi vet att det inte alltid fungerar. Den svåra uppgiften vi har att lösa och som gör att det tar tid är att kombinera möjligheten för de kommuner som har en bra och fungerande tillsyn med möjligheten att lösa problemen där det inte fungerar. Det talas ibland om ökade samverkansmöjligheter med kommuner. Men inte ens de samverkansmöjligheter som finns används i särskilt stor omfattning. Låt mig avslutningsvis när det gäller minkhållning säga att hållandet av pälsdjur enligt min uppfattning är en av de allra mest problematiska områdena när det gäller djurskydd. Det är utan tvekan ett område där det är mycket svårt att förena människans hållande av djur med en god djurskyddstillsyn. När det gäller minken handlar det naturligtvis i mycket hög grad just om minkens behov av tillgång till vatten både för att simma i och eventuellt också för att jaga. Det är naturligtvis inte acceptabelt att vi i längden fortsätter att bedriva en djurhållning på detta område som är sådan som Gudrun Lindvall beskrev den, dvs. att man håller djur i små trånga burar. När vi får resultatet av Europarådets arbete kommer vi också att göra en översyn av de svenska reglerna. Jag tror därutöver att detta är ett område som allt framgent kommer att vara föremål för ett starkt intresse från vår sida i syfte att komma till rätta med de problemen. Tanken med Kommunförbundets delaktighet i gruppen är att det skall representera den lokala djurskyddstillsynen.

Fru talman! Torsten Gavelin har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till införandet av utsädesreservat för potatis i Sverige i likhet med vad som finns i Finland m.fl. EU-länder. Han har också frågat mig varför inte samma principer gäller inom växtskyddsområdet som inom det veterinära området när det gäller statens ansvar för kontroll av och ersättningar för skador orsakade av karantänsjukdomar. Beträffande Torsten Gavelins första fråga angående inrättande av utsädesreservat ligger ansvaret för att initiera eventuella åtgärder på Statens jordbruksverk. Jordbruksverket har hittills bedömt att förutsättningar för att gå vidare med frågan inte funnits. Bl.a. har det saknats tillräcklig kunskap om sjukdomssituationen. Jordbruksverket har genom de senaste årens sjukdomsinventeringar skaffat sig mer kunskaper, men ytterligare frågor måste klarläggas. Inrättandet av reservat innebär långtgående restriktioner för odlare av potatis inom området. Bildandet av utsädesreservat är också förknippat med kostnader. Värdet av inträttandet av reservat måste vägas mot dessa kostnader samtidigt som frågan om hur dessa kostnader skall finansieras ges en lösning. För egen del är jag inte nu beredd att ta några särskilda initiativ. Beträffande Torsten Gavelins andra frågor gäller följande inom växtskyddsområdet. Jordbruksverket kan enligt växtskyddslagstiftningen, om det finns särskilda skäl, betala ut ersättningar för kostnader eller förluster som uppkommer som en följd av beslut om bekämpningsåtgärder m.m. Statens ersättningsansvar är alltså mer begränsat på växtskyddsområdet än på det veterinära området. Kontrollverksamheten inom växtskyddsområdet finansieras helt genom avgifter. Staten har följaktligen valt att behandla växtskyddsområdet och det veterinära området olika. Skälet för detta är att områdena skiljer sig åt inte minst i fråga om skaderiskerna och konsekvenserna för folkhälsan.
Herr talman! Får jag bara inledningsvis beklaga att jordbruksministern inte har haft chans att ta en enda liten kort paus under dessa tre timmar som ministern har varit i elden här i kammaren. Det är litet bistra arbetsförhållanden vi har i huset ibland. Tack för svaret, jordbruksministern. Jag skulle vilja inleda med en fråga. Anser inte jordbruksministern att utsädesreservat skulle ha stor betydelse för utsädespotatisodlingen i Sverige, och kanske för potatisodlingen generellt och för potatisodlingen inom hela Europa? Det är faktiskt så att potatisen dras med den hel del sjukdomar. I Sverige är vi lyckligt lottade. Inte minst i min landsända har vi relativt få av potatisens sjukdomar representerade, medan det däremot i Europa i övrigt finns ganska många svåra sjukdomar som sakteliga sprider sig. Spridningen hit till Sverige har ökat betydligt efter EU-medlemskapet på grund av den ökade handeln. I ministern svar sägs att reservaten skulle innebära långtgående restriktioner. Låt mig bara konstatera att om hela Skottland och hela Irland kan vara utsädesreservat så måste det också vara möjligt att klara detta med de restriktioner som finns. Det handlar om att matpotatisodlare inom reservatsområdena blir tvungna att byta utsäde regelbundet och använda ett utsäde av en viss kvalitet. Det gör man ju i allmänhet ändå, utan att vara tvungen till det. Potatisodlarna inom dessa utsädesområden har i allmänhet också en ganska stor förståelse för de problem som potatisens sjukdomar medför. Det är alltså lätt att få dem att byta utsäde. Man kunde också ta det här litet stegvis. Man kan t.ex. börja i norra Sverige, sedan gå vidare med Mellansverige och kanske Gotland för att så småningom ha utsädesreservat i hela landet. Man kan också ha olika klasser på reservaten. Man behöver inte ha de högsta kraven på alla reservat, utan man kan göra en differentiering. EU ställer ju upp speciella villkor för bildandet av EG-reservat. Den viktigaste restriktionen är just att odlarna inom reservatet måste byta sitt utsäde till lägst klass EG 2. Ministern tog upp frågan om kostnader. Det är klart att detta kostar en del. Men om man avstår från att ha reservat för också det med sig kostnader. Det har vi t.ex. kunnat se nu för en tid sedan, när danskt utsäde som köptes in till Västergötland förde ringröta med sig. Det åstadkom kostnader inte bara för den drabbade odlaren utan också för kontrollmyndigheter osv. Utsädespotatisodling, potatisförädling och den verksamhet som finns runt omkring skapar ju också jobb - inte minst i många av de bygder där det verkligen behövs jobb, på landsbygden. Frågan om finansieringen av detta får jag ta upp i nästa inlägg eftersom tiden är ute.
Herr talman! Först vill jag tacka för interpellantens vänliga omtanke om mig. Jag känner mig inte direkt entusiastisk inför tanken på utsädesreservat, i alla fall inte i dag, men inte heller totalt avvisande. Det finns naturligtvis de aspekter som togs upp här, som att det är viktigt att värna och hävda våra möjligheter att ha en odling av utsädespotatis av mycket hög kvalitet. Självfallet måste vi också vara vaksamma på de risker som en ökad handel över gränserna kan innebära. Vilka satsningar vi gör och vilken utveckling vi åstadkommer på det här området har också effekter för potatisodlingen som helhet. I det sammanhanget skulle jag vilja relatera denna diskussion till den utredning som landshövding Gunnar Björk har gjort om hela livsmedelssektorns expansion och omställning. Den handlar också om de olika delbranscherna. Jag skulle gärna se att man i den fortsatta behandlingen av den utredningen, som nu är ute på remiss, kunde ta med de olika aspekter som kan beröra just potatisbranschen och dess utveckling. De svårigheter jag ser är av den art som jag tog upp i mitt första inlägg och som också Torsten Gavelin sedan berörde. Reservat innebär trots allt en hel del begränsningar för odlarna. Man måste ju ta hänsyn inte bara till yrkesodlarna utan även till den omfattande hobbyodlingen. Den är naturligtvis också viktig att ha kontroll på, om ett område verkligen skall kunna fungera som ett utsädesreservat. Vi vet att det inte alltid är uppskattat bland människor när vi inför ytterligare regler och restriktioner kring hur man skall få bedriva olika verksamheter, särskilt inte om det är förenat med högre kostnader för den som har att följa regelverket. Alla dessa aspekter måste vägas samman, och det är viktigt att Jordbruksverket får fortsätta sitt arbete med alla de olika aspekter som kan finnas när det gäller utsädesreservat för potatis. Utan att totalt avvisa förslaget vill jag ändå säga att jag för dagen inte är beredd att komma med ett sådant förslag. Men jag finner att Gunnar Björks utredning och diskussionerna kring den är ett lämpligt sammanhang att behandla frågan i.

Herr talman! Jag har nog för tillfället inte mycket mer att tillföra denna diskussion om utsädesreservat. Men jag tycker att vi naturligtvis skall fundera vidare på saken och väga för och nackdelar mot varandra. Om det då visar sig att detta är både ett allmänt önskemål och något som skulle kunna vara positivt för branschen som helhet är det inget som hindrar att vi går vidare på den vägen. Men låt oss fortsätta med analysarbetet som grund för ett vidare ställningstagande.

Fru talman! Rune Berglund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen i de områden där rovdjurstrycket är för högt. Låt mig först av allt få understryka att Sverige har ett internationellt ansvar att se till att våra rovdjursstammar är livskraftiga. Det är inte fallet i dag för alla de stora rovdjuren. Läget har dock förbättrats markant under de senaste åren, särskilt för björn och lo. För vargen och järven är situationen fortfarande osäker med ett alltför litet antal individer för att deras långsiktiga fortlevnad skall kunna anses säkrad. De konflikter som uppstår med olika näringar, framför allt rennäringen och tamdjursuppfödningen, har blivit mer markanta i takt med att rovdjursstammarna har vuxit sig starkare. Olika åtgärder har vidtagits för att hantera dessa konflikter. Ett nytt system för ersättning för rovdjursrivna renar infördes för två år sedan. Systemet bygger på helt nya principer. Samebyarna får ersättning efter en schablon där antalet rovdjursföryngringar inom samebyns område är styrande för den totala ersättningens storlek. I systemet är också inbyggt ett högsta tak för antalet rovdjursföryngringar inom byns betesområde. Naturvårdsverket kan enligt 27 § jaktförordningen ge tillstånd till skyddsjakt på björn, järv, lo och örn om stammarna utvecklats så att de är till synnerligt obehag för befolkningen eller orsakar avsevärd skada för tamdjursskötseln. När det gäller varg får jakten endast avse ett enskilt djur som orsakar avsevärda skador eller olägenheter. Verket har också under de senaste åren beviljat tillstånd till sådan skyddsjakt på lodjur i delar av renskötselområdet i syfte att minska de största koncentrationerna av lodjur som ställer till problem. Verket har bedömt att lodjursstammen nu vuxit sig så stark att den kan tåla en viss försiktig decimering lokalt. Bestämmelserna om skydds och nödvärnsjakt gäller för närvarande inte varg. Denna möjlighet togs bort 1990 på grund av den mycket svaga vargstammen. Naturvårdsverket har dock nyligen hemställt hos regeringen att bestämmelserna om skyddsjakt enligt 27 § jaktförordningen återinförs för varg. När det gäller nödvärnsjakten föreslår verket att den återinförs när det finns tio etablerade vargpar på den skandinaviska halvön. Verket har också föreslagit att ersättningssystemet för rovdjursskador ändras så att ersättning och bidrag till skadeförebyggande åtgärder för andra tamdjur än ren kan lämnas för skador förorsakade av stora rovdjur oavsett om tamdjuren kan försäkras eller inte. Rätten till ersättning bör enligt verket också omfatta hundar som skadas eller dödas av stora rovdjur. En möjlighet till ersättning för denna typ av skador skulle enligt verket kunna underlätta det svåra arbetet med att få acceptans också för vargen. Verkets förslag till ändringar i jaktförordningen och ersättningssystemet behandlas för närvarande i Regeringskansliet. Det är därför för tidigt att uttala sig om regeringens ställningstagande till förslagen. Jag vill också informera om att regeringen den 29 januari 1998 beslutade att tillkalla en särskild utredare med uppgift att överväga och lägga ett förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik som gör det möjligt att anlägga en helhetssyn på biologiska, jaktoch näringsmässiga frågor i enligt med riksdagens önskemål. Utredaren skall bl.a. arbeta i nära dialog med alla intressen i denna fråga och sträva efter att åstadkomma lösningar i konflikten hur målet att bevara livskraftiga stammar av våra stora rovdjur skall kunna förenas med näringsintressen inom jordbruket och rennäringen och med lokalbefolkningens intressen. Jag vill understryka att dialogen med alla berörda är en central och viktig del i utredarens uppdrag. Skall vi kunna förena livskraftiga rovdjursstammar med lokalbefolkningens intressen måste dagens oro och motvilja mot rovdjuren tas på allvar. Vi måste få en acceptans för rovdjurens närvaro. Det måste gå att förena livskraftiga rovdjursstammar med rennäring och annan tamdjursskötsel. Skyddsjakt kan aldrig bli det huvudsakliga verktyget för att hantera dessa konflikter. I stället måste förebyggande åtgärder och olika former för samexistens vara grunden för att förena de olika intressena. Utredaren skall redovisa sina förslag senast den 1 juli 1999. Regeringen avser därefter att återkomma till riksdagen med förslag till en sammanhållen rovdjurspolitik.

Fru talman! Jag vill bara tillägga att vi alla naturligtvis känner ett gemensamt ansvar för att vi skall värna rovdjuren. Vi ställer ju också krav på andra länder att de skall värna sina rovdjursstammar. I grunden ser vi det naturligtvis också som positivt att rovdjursstammarna har ökat. Däremot, precis som Rune Berglund poängterar, är det också viktigt att man får en lokal acceptans. Jag tror att man kan göra väldigt mycket där. Jag hoppas att utredaren kommer med bra förslag till vilka åtgärder man kan vidta när det gäller information och upplysning och när det gäller andra praktiska åtgärder för att man inte skall ställa näringarna mot rovdjuren och tvärtom. Så vi får väl avvakta utredningen och se vilka kloka förslag utredaren kommer fram till. Syftet är naturligtvis att vi skall få en acceptans för rovdjursstammarna i Sverige så att de kan fortsätta att öka, men på ett sätt som gör att även den lokala befolkningen och näringarna känner sig trygga.

Fru talman! Jag vet att vargen på flera i ställen i Sverige anses vara ett problem för rennäringen. Det har jag all sympati för. Samtidigt är det viktigt att komma i håg att vi fortfarande har ett litet vargbestånd i Sverige. Vi har väldigt få vargar. Vi har alltför få vargar för att vi skall vara säkra på vargstammens överlevnad, och därför behöver vi fler vargar i Sverige. Naturvårdsverkets förslag till skyddsjakt bereds för närvarande i Regeringskansliet, så det kan jag inte uttala mig mera om i dag. När det däremot gäller nödvärnsrätten säger Naturvårdsverket att deras begäran gäller om man har åtminstone tio vargpar i Sverige. Än så länge har vargantalet inte kommit upp i den nivån att Naturvårdsverket vill införa nödvärnsrätt. Men alla dessa frågor bereds för närvarande i Regeringskansliet. Som sagt, jag återkommer till att jag hoppas att vi kan hitta en lösning så att vi både kan se till att antalet rovdjur, inte minst vargarna som är mest hotade, ökar samtidigt som vi kan få en acceptans från lokalbefolkningen och hitta praktiska lösningar.

Fru talman! Jag har förstått efter överläggningarna med EU-kommissionen att man har varit nöjd med de svar man har fått från Sverige vad gäller rovdjursjakt. Det kommer man inte att gå vidare med, såvitt jag har förstått under hand. Däremot tror jag att det är en bra påminnelse om att de svenska rovdjuren inte bara är av intresse för Sverige utan av intresse för betydligt fler länder, på samma sätt som vi ofta har haft åsikter om att rovdjur eller djurarter inte får utrotas eller decimeras i andra länder. Så även om vi naturligtvis har ett eget handlingsutrymme finns det både ett internationellt, ett europeiskt och ett svenskt intresse av att vi inte får använda ett sådant handlingsutrymme så att vi minskar de svenska rovdjursstammarna. I det här fallet överensstämmer nog EU:s uppfattningar om att vi måste bevara rovdjuren med den svenska uppfattningen om att vi måste bevara rovdjuren. Så formellt stämmer det nog att utrymmet är begränsat. Men jag ser det inte som något problem eftersom våra uppfattningar om att rovdjuren skall bevaras överensstämmer.

Fru talman! Barbro Johansson har frågat mig hur jag avser verka för en avveckling av de bromerade flamskyddsmedlen. Som Barbro Johansson påtalar i sin interpellation är bromerade flamskyddsmedel ett samlingsnamn för en stor grupp bromerade ämnen som har flamskyddande egenskaper. Några få av dessa dominerar användningen. Det finns ingen tillverkning av bromerade flamskyddsmedel i Sverige. Den största mängden importeras via varor i vilka innehållet av bromerade flamskyddsmedel i dag endast kan grovt uppskattas. Jag delar den oro som många känner inför riskerna med ökande halter av vissa av dessa ämnen i miljön. Brandtekniska krav styr användningen av bromerade flamskyddsmedel, medan valet av medel beror på vilket material som skall flamskyddas. Förutom elektrisk och elektronisk utrustning, som Barbro Johansson påtalat, flamskyddas i dag även t.ex. byggnadsmaterial, möbler och textilier. Det är naturligtvis viktigt att brandsäkerhetsintresset tillvaratas och i vissa lägen måste flamskyddsmedel användas. Det finns dock inga krav uppställda på att speciella ämnen som bromerade medel skall användas. Tillverkare och importörer har här ett stort ansvar att se över behovet av brandskydd och att begränsa användningen av de bromerade flamskyddsmedlen. Alternativa brandskyddsåtgärder som är hälso och miljömässigt bättre bör användas i stället. Kemikalieinspektionen har i ett regeringsuppdrag i juni 1997 pekat ut två ämnesgrupper av bromerade flamskyddsmedel vilka har sådana egenskaper att användningen måste upphöra. Deras beteckningar är PBB och PBDE. Jag har verkat för en avveckling av dessa dokumenterat skadliga bromerade flamskyddsmedel genom att i december 1997 ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att senast den 15 mars 1999 redovisa förslag om en snar avveckling av PBB och Jag verkar även för införandet av ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, där datorer ingår. För att slippa ökade kostnader för särskilt omhändertagande av varor som innehåller farliga bromerade flamskyddsmedel ligger det i tillverkarens intresse att byta ut dessa mot hälso och miljömässigt bättre alternativ. I den miljöpolitiska propositionen, som regeringen avser att lämna till riksdagen under april 1998, kommer också bromerade flamskyddsmedel att behandlas.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. De bromerade flamskyddsmedlen tillhör gruppen farliga ämnen. De är ett s.k. stabilt organiskt miljögift, som inte bryts ned utan finns kvar i kroppen. De bevaras högst upp i näringskedjan, dvs. i människan. Det senaste larmet som har kommit, nämligen att dessa ämnen finns i bröstmjölk, är ett av de allvarligaste larmen. De flesta av de miljögifter som man tittade på under 70 och 80-talet har så småningom minskat i bröstmjölk, medan alltså bromerade flamskyddsmedel återfinns i större mängd. Man får bl.a. in det via andningen. De två ämnen som miljöministern nämnde, PBB och PBDE, finns i plaster, både i kretskort och i höljen. Det viktigaste är dock att när dessa ämnen förbränns bildas det dioxiner och furaner, och dessa är ju cancerframkallande. Anledningen till att jag har lämnat den här interpellationen är att det går för långsamt med avvecklingen. Man har vetat detta länge, men man har inte gjort någonting. Det finns många som har forskat om det här. Efter vad jag har fått reda på finns det några som forskar nu, men man ger inte tillstånd till så mycket mer forskning på det här området. I dag säljs det fler persondatorer än någonsin. Om det var en och en halv miljon 1995 är det säkert det flerdubbla nu. Det är väl nästan lika många som vi är invånare i Sverige. IBM har visat att det avges en gas från bildskärmar som är farlig, speciellt när datorerna är nya. Det finns många människor som uppger att de blivit skadade av de här ämnena. Detta är viktigt! Innehållet i datorerna omfattar ju också bly, kvicksilver osv. Avger datorerna bromerade flamskyddsmedel tillsammans med kvicksilver är det ännu allvarligare. Det är viktigt att det här snabbt avvecklas. Men som jag sade tycker jag att det går väldigt sakta. Man har sett dessa ämnen i både havsörn och sälar, men alltså även i bröstmjölk. Jag vet att Kemikalieinspektionen arbetar med att begränsa användningen av bromerade flamskyddsmedel, både nationellt och inom ramen för OECD, PARCOM och EU. OECD har haft ett avtal med industrin om att dessa ämnen skall börja avvecklas, men fortfarande går det för sakta. Inom PARCOM har Sverige tidigare lagt fram förslag om att de skall avvecklas, men det röstades ned.
Fru talman! Jag kan bara instämma med Barbro Johansson när det gäller vilket stort problem de bromerade flamskyddsmedlen är. Det är därför Sverige har tyckt att det här arbetet har varit väldigt viktigt att driva på. Vi har också gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att få bort de ämnen jag nämnde, och vi har prioriterat de här frågorna internationellt. Jag kan hålla med om att det går för långsamt internationellt. Det gör det naturligtvis. Det är ju inte vi ensamma som avgör takten i det internationella arbetet. Men Sverige ligger på, och alltfler länder inser problemen bakom de bromerade flamskyddsmedlen. Alla undersökningar som nu presenteras, bl.a. i Sverige, stärker oss också i våra internationella förhandlingar. Det här arbetet kommer vi att fortsätta. Vi kommer också tillbaka med en del förslag i den miljöproposition som vi lägger fram senare i vår. Det är också viktigt att var och en av oss under tiden gör det vi kan för att gå emot de bromerade flamskyddsmedlen. Jag tänkte på det t.ex. förra sommaren när det inträffade en brand någonstans. Bara veckan därefter gjorde mina lokala handlare reklam för att de hade flamskyddsmedel i sitt gardintyg. Det är naturligtvis väldigt farligt om man svänger och börjar göra reklam för ämnen som vi faktiskt vet är väldigt skadliga och inte bör användas annat än när det är absolut nödvändigt. Det är också viktigt att komma ihåg att det i dag finns alternativ även när det gäller t.ex. elektronik, alternativ som kan användas och som man därmed bör efterfråga.
Fru talman! Jag är glad att Anna Lindh håller med mig om att dessa ämnen bör avvecklas. Jag tror säkert att hon verkligen menar det också. Jag såg nyligen att TCO har infört en märkning på datorer som säger om de är giftfria. Men de bromerade flamskyddsmedlen finns ju också i alla våra textilier, var vi än är i allmänna sammanhang. Jag tycker också att de är allvarligt att dessa ämnen fortsätter att användas i kretskort för datorer. När jag var på studiebesök i Silicon Valley blev jag ganska förskräckt över den databoom som råder där. Företagen har på några månader en tillväxt på 70-80 %, från noll till 40 biljoner dollar. Man tillverkar otroligt mycket; vi i Sverige kan inte ens tänka oss hur fort det går. Jag träffade bl.a. representanter för de främsta tillverkarna av datorer där och tog då upp de bromerade flamskyddsmedlen. De är medvetna om problemet, men utvecklingen går så fort att de inte på något sätt hinner tänka på miljön. Det är en sådan stor konkurrens, och allting skall gå med en sådan otrolig hastighet. Ämnena används alltså fortfarande i kretskorten, och det handlar om en otrolig mängd. I och med detta är problemet än allvarligare, eftersom det naturligtvis är dessa datorer som exporteras hit till Sverige. Det var ju de största tillverkarna jag besökte. Man berättade också att när man tillverkar datorerna skyddar man själva de känsliga datorerna, inte människorna som sköter tillverkningen. Det tycker jag också är allvarligt. Det viktigaste är alltså att datorerna skyddas. Jag tycker att det går för långsamt. Det skall inte vara nödvändigt att nyblivna mammor inte vågar amma sina barn på grund av att det tillverkas så mycket datorer. Jag hoppas verkligen att miljöministern med kraft kommer att verka för det här. Det tror jag också att hon kommer att göra. När jag läste utredningen En hållbar kemikaliepolitik tyckte jag inte att det hade hänt så mycket sedan jag motionerade om detta år 1994. Det står ungefär samma sak. Men det här är skrämmande. Om man tar blodprov på oss ser man att de här kemiska ämnena skvalpar omkring i vårt blod. Man kan hitta dem även där. Jag tycker att det är viktigt att miljöministern följer upp med att trycka på inom EU. Även producentansvaret är väldigt viktigt. Datorerna kanske bara håller tre fyra år. Det går väldigt snabbt, och sedan kommer det nya. Och detta är en av de viktigaste sakerna, eftersom det finns så väldigt mycket andra ämnen där. Jag tycker alltså att man bör intensifiera arbetet.
Fru talman! Först vill jag stryka under att användningen faktiskt har minskat på en rad områden, t.ex. när det gäller textilier och liknande. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Sedan vill jag - förutom det internationella arbetet, de förbudsförslag som vi har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att arbeta med och de förslag som vi kommer tillbaka till i miljöpropositionen - ta upp tre andra exempel på vad som sker. Regeringen har t.ex. tillsatt en upphandlingsdelegation. Tanken är att den skall kunna ta fram de bästa och viktigaste exemplen på vilka krav man skall ställa vid offentlig upphandling, vare sig det gäller stat, landsting eller kommuner. Varje upphandlare bestämmer förstås vad man till syvende och sist vill köpa, men sådana här kemikaliekrav är exempel på vad upphandlingsdelegationen kan ge som rekommendation till dem som upphandlar. Ett annat exempel som jag tycker är positivt är att de svenska IT-företagen, där bl.a. Ericsson ingår, har som policy att inte använda bromerade flamskyddsmedel. Ett tredje exempel är att Electrolux har antagit en avvecklingsplan för bromerade flamskyddsmedel. Även om det går för långsamt, med tanke på dessa ämnens farlighet, sker det alltså en hel del i dag. Detta visar också att det finns alternativ, så att man faktiskt kan kräva sådana.
Fru talman! Jag tackar så mycket för det. Det här med offentlig upphandling är naturligtvis ett väldigt viktigt påtryckningsmedel för en avveckling. Det finns i dag inga direkta förbud i sammanhanget så det tycker jag att vi bör arbeta för. Som jag tidigare sagt pågår forskning bl.a. i Umeå när det gäller inomhusmiljön. Vi får väl se vad den forskningen visar på. Ett direktförbud skulle vara bra. Att Ericsson och Electrolux arbetar med frågan är självfallet bra men tillverkningen sker många gånger utomlands. Precis innan jag för två veckor sedan åkte från Silicon Valley visade det sig att marken där är så fördärvad att vattnet inte längre kan drickas. Det här är ett stort problem. Jag önskar miljöminister Anna Lindh lycka till i fortsättningen med detta arbete. Tack!

Fru talman! Erling Bager har frågat mig om regeringen avser att ta något initiativ mot de oljeborrningar i Skagerrak som Danmark avser att starta. Erling Bagers fråga kan besvaras mycket kort genom att hänvisa till det brev som den 20 februari skickades från Miljödepartementet till det danska miljö och energiministeriets energistyrelse. I brevet begär Sverige samråd i enlighet med den nordiska miljöskyddskommissionens bestämmelser i detta ärende. Den konkreta innebörden av denna svenska begäran bör, enligt min mening, bli att de danska myndigheterna utarbetar en miljökonsekvensbeskrivning och att vi därefter från svensk sida tar ställning till denna och därmed även till verksamhetens lämplighet. Jag anser att ett eventuellt danskt beslut om tilldelning av koncession för efterforskning av olja eller gas bör avvakta ett sådant svenskt ställningstagande, i enlighet med de regler som finns i den nordiska miljöskyddskonventionen. Denna begäran från svensk sida innebär att vi förhåller oss på samma sätt till de danska planerna på oljeborrning som vi tidigare har förhållit oss till liknande planer från norsk sida. Vad gäller de norska planerna på provborrning efter olja i Skagerrak kan man konstatera att det norska stortinget 1994, efter bl.a. överläggningar mellan svenska och norska företrädare, gav den norska regeringen möjlighet att besluta om koncessioner under två förutsättningar: dels att en utredning om effekter av kemikalieanvändning skulle genomföras, dels att de svenska synpunkterna skulle inhämtas efter genomförd miljökonsekvensbeskrivning. Den första av dessa förutsättningar har uppfyllts, medan den andra delen formellt ej uppfyllts ännu. Vi avvaktar fortfarande den slutliga och sammanfattande miljökonsekvensbeskrivningen. Däremot har Norge genomfört de delmoment i miljökonsekvensbeskrivningen som svenska myndigheter begärt och redovisat dessa i underlagsrapporter. Det som nu saknas är den norska sammanfattningen och slutsatsen. Om och när en sådan kommer avser regeringen att remissbehandla hela miljökonsekvensbeskrivningen för att därefter avge sitt yttrande till den norska regeringen. Hittills har således frågan om norsk oljeborrning ej blivit aktuell, i formell mening. I princip är den svenska inställningen till oljeborrning i ekologiskt känsliga områden negativ.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret, som jag är tämligen nöjd med. Sedan slutet av 80-talet har jag arbetat mot de norska försöken med oljeborrning i Skagerrak, vilka pågått under många år. Jag tycker att Anna Lindh under sina år som miljöminister har varit aktiv i de frågor som handlar om att stoppa oljeborrningar. Kanske har hon varit mer aktiv än sina företrädare. Det är också bra att regeringen redan den 20 februari i år kontaktade det danska miljö och energiministeriet och då framförde de krav som finns från den svenska regeringen. Jag vill föra in ytterligare en dimension i detta med oljeborrningar i Skagerrak - utöver de frågeställningar som berör miljöproblemen, som är tunga faktorer och som pekar på hur den svenska västkusten skulle drabbas vid oljeborrningar. Inom 48 timmar drabbas den svenska västkusten av oljeutsläpp; detta enligt beräkningar som finns. Havsvindar och strömmar från Engelska kanalen och Nordsjön samverkar på ett sådant sätt att den svenska västkusten blir mottagare av drivande avfall. Detta har förorsakat en mängd problem. Årligen gör skolklasser insamlingar av drivande skräp på den svenska västkusten. Fisket är betydande i Nordsjön och Skagerrak. Jag har deltagit i internationella seminarier som visar på fyra eller fem platser i världen som är de mest fiskeproduktiva områdena: väster om Chile, väster om Indien, öster om USA - Newfoundland - samt Nordsjön och Skagerrak. Dessa områden är, som sagt, produktiva vad avser fisket, samtidigt som de är livsmedelsproducerande. Här finns således en konflikt mellan oljeindustrin och fisket. Det är viktigt att föra in detta. I de tre nordiska länderna har miljöorganisationer och yrkesfiskets organisationer protesterat mot försöken att borra efter olja. I Norge drev den förra regeringen igenom att man skulle starta oljeletning i Skagerrak. Den nya mittenregeringen däremot med Senterpartiet, Kristelig folkeparti och liberala Venstre har i sin regeringsförklaring motsatt sig borrning efter olja. När nu danska oljeintressenter börjar ansöka om att få starta oljeexploatering i Skagerrak blir det en allvarlig risk. Även i Norge vädrar man nu möjligheter att starta med nämnda verksamhet. Fisket i Skagerrak omsätter varje år miljardbelopp. Området förvaltas gemensamt av Norge och EU. Det innebär att oljeborrning berör inte enbart de norska och danska yrkesfiskarna utan också i lika hög grad de svenska yrkesfiskarna. Enbart i Sverige är drygt 1 000 västkustfiskare beroende av fisket i Skagerrak. Bara fisket efter räkor och havskräftor i området inbringar 100 miljoner kronor per år. Om en oljerigg sätts upp innebär det ett trålförbud inom ett område omfattande sju kvadratkilometer runt riggen. Därtill kommer att metallskrot och ledningar på botten river sönder redskapen. Det är viktigt att också föra in den dimensionen i den kraftfulla protesten från svensk sida. Det vill jag att ministern kommenterar.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Erling Bager sade. Också jag tycker att det har getts ett bra svar från regeringens sida på interpellationen. Det finns många miljöhot och miljöproblem när det gäller Västerhavet. Det handlar om övergödning, algblomningar, radioaktiva utsläpp från Sellafield vid Irländska sjön osv. Återigen dyker nu ett mycket akut hot upp i och med planerna på oljeutvinning. Vi som bor på västkusten tycker kanske ibland att det politiska intresset i Sverige alltför mycket koncentreras kring Östersjön och dess miljöproblem. Jag är medveten om att miljöproblemen där är mycket allvarliga men det finns anledning att också peka på den besvärliga situationen i Västerhavet, nämligen i Kattegatt och Skagerrak. Stort intresse måste ägnas också åt den delen. Det är bra att regeringen har agerat snabbt här. Man har agerat på ett tidigt stadium gentemot de danska myndigheterna, i enlighet med de internationella konventioner som finns - precis som man tidigare gjort i fråga om Norge. Egentligen vill jag i detta sammanhang bara understryka vikten av att Sveriges regering agerar med stor fasthet här för att förhindra att oljeborrning i Skagerrak kommer till stånd. Jag tror inte att jag behöver upprepa argumenten för detta. Jag vill dock understryka Erling Bagers resonemang om fisket och dess betydelse som både en näring och en biologisk resurs som vi måste vara oerhört aktsamma om.
Fru talman! Jag förstår fullständigt oron för fisket. Jag bör naturligtvis inte föregripa kommande ställningstaganden i regeringen, men jag kan säga att jag under den tidigare norska regeringen hade informella kontakter med både miljö och energiministern. Jag framförde då den mycket bestämda uppfattningen att det definitivt inte borde göras några provborrningar, eftersom man om resultatet av provborrningarna blev positivt skulle vilja gå vidare med riktiga borrningar, och det skulle inte vara acceptabelt för den miljön. Detta framfördes informellt. Jag vill bara vidhålla att detta är min bestämda personliga uppfattning, och jag kommer också att framföra samma uppfattning till min danska kollega. Både formellt och informellt agerar regeringen.
Fru talman! Vi är i den här debatten överens om målet och metoderna för att förhindra oljeborrningar, vare sig önskemålet kommer från Norge eller Danmark. Det är positivt att det är på det sättet. Jag vill understryka att vi konsekvent gör allt vi kan för att göra klart för både danska och norska myndigheter att detta är vår inställning. Jag vill också återigen peka på den norska regeringens svårigheter. Det är faktiskt en minoritetsregering, och Arbeiderpartiet och Høyre kan skapa majoritet i den här frågan. Den tidigare energiministern har sagt att frågan inte är om man skall öppna Skagerrak utan hur mycket man skall öppna Skagerrak och borra efter olja. Återigen vill jag påpeka att de miljöpolitiska konsekvenserna är mycket stora för den svenska västkusten. Den nordiska miljökonventionen säger mycket klart att inget nordiskt land kan starta verksamhet som påverkar miljön i sitt grannland utan medgivande av i det här fallet grannlandet Sverige. Det är bra att miljöminister Anna Lindh konsekvent har drivit frågan gentemot norska myndigheter. Det är bra att agerandet är snabbt gentemot de danska myndigheterna. Nu gäller det att gå vidare. Då vill jag återigen stryka under att yrkesfisket är viktigt. Det handlar faktiskt om delar av global livsmedelsförsörjning. Nordsjön och Skagerrak är ett av världens bästa områden för fiske, med en produktiv stam av fisk, sill och annat. Det är därför viktigt att man inte släpper in oljeindustrin som en konkurrerande verksamhet i just detta område. Man har ju så många andra områden i Norges zoner att borra efter olja i. Här bör man värna miljön och fisket. Jag skulle vilja att miljöministern speciellt tog upp fiskets betydelse och underströk det hårt i kontakterna med danska och norska myndigheter. I den här frågan går miljöorganisationer i de tre nordiska länderna och yrkesfiskarorganisationer ut i samfälld protest. Jag hoppas att miljöministern med de här argumenten i ryggen skall vinna fighten mot oljeindustrin både i Danmark och i Norge.
Fru talman! Jag tycker att det är roligt att höra att vi är överens i den här frågan. Till det vi har sagt tidigare, och på grund av det Erling Bager sade nu om diskussionen i Norge, kan jag bara tillägga att vi vid sidan av andra kontakter genom våra respektive partier också kan ha direkta partikontakter med de nordiska länderna för att förhindra de här planerna.

Fru talman! Gudrun Lindvall har med hänvisning till brister i regleringen av handeln med hotade arter frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att råda bot på dagens situation. Hon har vidare frågat mig när jag räknar med att en ny förordning kan träda i kraft. Inledningsvis vill jag hänvisa till mitt svar den 25 april 1997, då jag besvarade en liknande interpellation från Gudrun Lindvall. Då räknade jag med att en ny förordning skulle kunna träda i kraft under hösten 1997. Därefter har tidsplanen fått revideras. Bakgrunden är följande: ett förslag till en ny förordning som avsågs ersätta den tidigare förordningen om åtgärder för djur och växter som tillhör hotade arter. Förslaget mötte kritik och är föremål för omarbetning. Det nya förslaget - den s.k. artskyddsförordningen - är nu under slutberedning i Regeringskansliet. Förordningen bör kunna beslutas av regeringen inom kort för att i sina huvuddelar därefter träda i kraft den 1 juli 1998. Några huvudlinjer i förslaget till artskyddsförordning är tillståndskrav för handel, preparering och förevisning av hotade djur och växtarter. Vidare skall den som har sådana arter i dessa verksamheter vara skyldig att föra förteckning över varje exemplar. För de skyddade arterna införs vidare ett förbud mot förvaring och handel enligt förslaget. Dessutom innehåller förslaget ett utökat export och importförbud, liksom regler om beslag. Slutligen finns i det nu aktuella förslaget, som ett led i åtgärderna att minska hanteringen med s.k. varghybrider, ett förbud att marknadsföra dessa djur.
Fru talman! Det här är en interpellation som jag hade hoppats att slippa ställa, kan jag säga. Jag är litet besviken över att det har tagit så lång tid. I dag är det mer än tio år sedan Sveriges Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden först lämnade in sitt förslag till förordning. Vi hade hoppats att det skulle antas inom den tioårsperioden. Tyvärr sprack det. Bakgrunden är alltså att Sverige saknar en nationell förordning som skall komplettera den lag som heter 1994:18:18. Det är en lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, dvs. det handlar om handeln med viltfångade skyddade arter. Vi kan tyvärr se att Sverige är ett av de länder som saknar förordning. Man kan säga att vi ligger i bottenklass här. Det kan vi väl tyvärr vara överens om. Dessutom kan vi se att handeln med skyddade arter har ökat ganska rejält i Sverige. Vi har dels fungerat som transitland för framför allt kräldjur. Men man kan också se att det säljs många hotade arter, t.ex. grekiska landsköldpaddor och många arter av apor som fångats i det vilda. Det här har varit mycket besvärligt. Det finns ett stort intresse från både polis och tull att komma till rätta med de här brotten. Men i och med att det som nu kallas för artskyddsförordningen, dvs. den nationella förordningen, saknas har man inte haft verktygen. Det har blivit mycket uppenbart efter EU-inträdet, då gränserna har varit öppna. Man har helt enkelt inte kunnat ingripa, trots att man har vetat om handeln. Man har inte kunnat ingripa vare sig mot djuraffärer som haft hotade arter eller mot konservatorer och inte heller riktigt mot den transport som har skett över gränsen. Jag tror att vi är helt överens om att vi har behov av förordningen. Det behöver vi inte träta om. Jag ställde samma fråga för ett år sedan, och då skulle det hela åtgärdas senast i höstas. Jag vet att det tidigare hette senast den våren. Det var därför jag då ställde interpellationen, det visade sig nämligen att det inte skulle ske under våren 1997, utan det skulle bli hösten 1997. Under motionstiden trodde jag inte att jag skulle behöva skriva en motion om detta. Men jag blev uppringd av en person och fick veta att det här inte längre var något man prioriterade på Miljödepartementet. Då blev jag rätt förskräckt, kan jag säga. Jag hoppas att det här verkligen är en fråga som departementet prioriterar. Vi måste komma till rätta med det här. Jag frågar: Kan jag nu verkligen lita på att jag inte måste stå här igen och fråga efter den här förordningen och få reda på att det dröjer ytterligare tid? Skulle man litet mer precist kunna få veta när den kommer?
Fru talman! Vi har en nationell förordning, men det är sant att den behöver förbättras. Det är inte ofta jag känner mig föranlåten att be om ursäkt, men i det här fallet gör jag verkligen det. Jag beklagar mycket den här förseningen. Men jag kan garantera Gudrun Lindvall att vi prioriterar förordningen, och Gudrun Lindvall skall inte behöva uppleva ettårsdagen av sin förra interpellation innan den nya förordningen är antagen.
Fru talman! Det skulle jag vara mycket nöjd med. Då kan i alla fall den här kampen läggas till handlingarna för min del. Det finns ytterligare en sak som jag skulle önska att jag kunde få ett lika positivt besked om. Nu har vi fått en handel med hotade arter i Sverige som vi måste stävja. Det har helt enkelt utvecklats inte en kultur, men ett missbruk när det gäller handel med hotade arter, som gör att Sverige tyvärr har mycket att komma till rätta med just nu. Om förordningen blir så pass bra som det finns anledning att hoppas på gäller det att se till att Jordbruksverket och Naturvårdsverket får rejäla resurser i början så att de kan stävja det som nu har skett: stävja handeln, få kontroll över konservatorer, se till att man får dem som håller på med den här handeln att inse att kontrollen nu kommer att vara så stor att vi kan knäcka beteendet och komma till rätta med det här. Jag tror att detta är oerhört väsentligt. Om inte de här myndigheterna får de resurser som behövs, kommer handeln att fortsätta och förordningen tyvärr inte att få den genomslagskraft som den borde ha. Jag har förstått att man både från polisens och från tullens sida vet ungefär vad man vill göra. Man har sett den här problematiken under ett antal år och egentligen bara väntat på förordningen och på resurserna. Därför undrar jag: Kommer miljöministern nu att se till att resurser kommer att tillföras Jordbruksverket och Naturvårdsverket, så att vi snabbt kan komma till rätta med dessa brott? Jag tror att man för att klara detta kommer att behöva jobba mycket hårt under ett antal år. Men då kan vi knäcka den här handeln och få bort den. Kan vi göra detta, skapa en vettig hantering och få bort den här handeln med konservatorer, tror jag att efterlevnaden så småningom kan bli mycket god. För detta krävs dock först resurser.
Fru talman! Det är sant att handeln med hotade arter är ett mycket stort bekymmer. Det är också så att tillsynen, eftersom vi har haft allvarliga ekonomiska problem, från polis, tull och andra myndigheter tyvärr ibland blivit lidande. Det gäller inte bara på detta område utan även på andra områden. Det är bara att beklaga. Alla har ju haft väldigt begränsade resurser under de senaste åren. Jag hoppas och förutsätter att man både från tillsynsmyndigheter och från andra ansvarigas sida kommer att klara att se till att förordningen och de lagar som vi i och för sig redan har följs upp, så att den här handeln upphör.
Fru talman! Jag vill nu bara tacka för svaret och hoppas att detta innebär att jag inte behöver lämna in en ny interpellation, då kanske inte om att den nya förordningen inte genomförts utan om att det inte finns resurser till den. Även om man har haft tillsynsansvar, har man inte haft möjligheten att utöva tillsynen. Problemet har helt enkelt varit att man inte har haft s.k. kompensatoriska åtgärder att sätta in i stället för gränsskydd. Det gäller att kunna kontrollera konservatorer och handel och t.ex. att se till att de som har djur av den här typen av arter har intyg om att de inte är viltuppfödda. Jag anser att förutsättningen för att vi skall kunna få i gång denna kontroll faktiskt är extraresurser. Jag förstår att jag inte kan få några löften om sådana, men det kommer ju en vårbudget, och jag hoppas att det i den skall märkas att regeringen nu vill satsa på detta. Vi kan också se att Sverige har fått kritik i de utvärderingar som t.ex. OECD har gjort av den gröna sidan av miljövården, och det här är en del av den sidan av miljövården.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig på vilket sätt jag avser att göra det möjligt för svensk industri att få ta del av utvecklingen inom form och design. Regeringen lämnade den 12 mars i år en proposition till riksdagen om ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Av denna framgår att regeringen på ett flertal sätt avser att verka för att arkitektur, formgivning och design ges goda förutsättningar för sin utveckling. Staten bör också vara en god förebild i dessa frågor. Gränserna mellan arkitektur, formgivning, design och konst tenderar många gånger att vara tämligen flytande, och det bör övervägas om Moderna museet och Arkitekturmuseum kan få ett ansvar vad gäller exponering av modern formgivning och design. Det pågår för närvarande en analys inom Regeringskansliet bl.a. i syfte att överväga hur museernas ansvar för att visa upp modern formgivning och design kan förtydligas och utvecklas. Resultatet av analysen kommer att redovisas under våren 1998. Av ovan nämnda proposition framgår också att regeringen avser att lämna ett treårigt nationellt uppdrag till Föreningen Svensk Form inom området formgivning och design. Föreningen skall bl.a. förmedla erfarenheter om framgångsrika designsatsningar, arbeta för att höja beställarkompetensen hos myndigheter som handlar upp designprodukter, ta initiativ till att utställningar i Sverige och utomlands genomförs och hålla kontakt med producerande företag och t.ex. samarbeta kring utåtriktad verksamhet. I uppdraget ligger att föreningens verksamhet skall nå en större publik. Presentation och exponering av svensk arkitektur, formgivning och design har betydelse både ur näringslivssynpunkt och ur kulturell synpunkt. När det gäller att öka konkurrenskraften och stärka näringslivet finns det flera tillvägagångssätt. Ett sätt är deltagande i mässor och utställningar. Svenska institutet har fått i uppdrag att se över svenskt deltagande i internationella designsammanhang som är strategiskt viktiga för att visa upp svensk formgivning och design. Under 1998 satsar staten 9 miljoner kronor på Stiftelsen Svensk Industridesigns, SVID:s, verksamhet. Syftet med statens nuvarande företagsinriktade insatser inom designområdet, främst genom SVID, är att stärka de svenska företagens internationella konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs inom två områden: kontakt och rådgivning och kunskaps och kompetensutveckling. Inom det första området ges praktisk vägledning till företagen om industridesign och uppmuntran till ökat samarbete mellan designer och företag. Området kunskaps och kompetensutveckling är inriktat på utbildnings och forskarinsatser inom designområdet och syftar bl.a. till att öka kunskapen om industridesign bland tekniker och ekonomer. I den proposition om regional tillväxt som regeringen lämnade till riksdagen i förra veckan framhålls att den designfrämjande verksamheten bör förstärkas på det regionala planet. Stiftelsen Svensk Industridesigns regionala organisation har i dag mycket begränsade resurser för att möta den ökande efterfrågan på kunskaps och kompetensutveckling samt rådgivning inom designområdet. Det är därför angeläget att förstärka insatserna bl.a. genom att designfrågorna får en naturlig plats i en regional näringspolitik. Länsstyrelserna och de nya självstyrelseorganen i försökslänen har redan i dag möjlighet att t.ex. finansiera åtgärder för att stimulera bildande av nätverk mellan aktörer som arbetar med design och företagsutveckling. När det gäller brukskonst och industridesign är det också mycket betydelsefullt att det immaterialrättsliga systemet - framför allt upphovsrätten och mönsterskyddet - är så utformat att det från ekonomisk utgångspunkt blir meningsfullt att investera i design. Det är med andra ord viktigt att ha ett starkt skydd mot plagiering. Både upphovsrätt och mönsterskydd medför en ensamrätt att utnyttja en design kommersiellt. Upphovsrätten har genom olika lagändringar förstärkts på senare år. I EU:s arbete med ett mönsterskyddsdirektiv driver Sverige frågan att detta skall ge ett omfattande skydd mot plagiering. Som framgår av det jag har sagt har regeringen alltså beslutat om en rad olika åtgärder som berör designområdet. De företagsinriktade delarna av dessa åtgärder förutsätter en nära samverkan emellan näringslivet och berörda designfrämjande organ.

Fru talman! Det viktiga är det som finns med i den regionalpolitiska propositionen - som handlar om alla regioner, också Stockholmsregionen. Det gäller att varje region har ett ansvar för att satsa på form och design. För att de industriella system som finns i Sverige skall kunna utvecklas och åstadkomma mer sysselsättning och högre förädlingsvärden, måste de göras starkare på regional nivå. Jag ser med stor glädje på att det görs något i Stockholm liksom i andra regioner.

Fru talman! Sigge Godin har med hänvisning till samhällets sårbarhet vid snökatastrofer frågat försvarsministern om regeringen avser klargöra när och hur militär insats kan rekvireras och vem som bär det yttersta ansvaret för att insatser görs. Vidare frågar Sigge Godin vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att drabbade småföretag skall hållas skadeslösa och om regeringen kommer att föreslå riktlinjer för statligt stöd vid anskaffning och installation av reservkraftaggregat. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill inledningsvis framhålla att leveranssäkerheten inom elförsörjningen är hög även om några elkunder varje år, särskilt under vintertid, drabbas av elavbrott i samband med oväder. Vid elavbrotten i Västernorrlands län i januari i år fick många elabonnenter vidkännas störningar, som i vissa fall var relativt kännbara. Enligt vad jag har inhämtat utreder tillsynsmyndigheterna de berörda nätföretagens agerande vid dessa störningar. Det är nätföretagens uppgift att hålla en god leveranssäkerhet och att avhjälpa störningar som inträffar. Vid störningar utnyttjas i första hand nätföretagens egna reparationsresurser, i andra hand personal lånad från andra nätföretag och annan inhyrd personal. Ibland utnyttjas militära resurser, exempelvis för transporter och röjningsarbeten. Sådana militära insatser skall göras enligt förordningen om militär medverkan i civil verksamhet. Det innebär att de bl.a. skall göras mot ersättning och med beaktande av gällande bestämmelser om konkurrens. Försvarsmakten avgör själv om den skall medverka i insatsen. I samband med elstörningar uppstår ibland situationer som kräver ingripanden med stöd av räddningstjänstlagen . Det är fråga om insatser för att hindra och begränsa skador på människor och egendom, exempelvis evakuering av nödställda och transporter av förnödenheter. Det gäller dock inte åtgärder i elsystemet. Försvarsmakten är i likhet med andra statliga eller kommunala myndigheter skyldig att med personal och egendom delta i en räddningsinsats enligt räddningstjänstlagen. Sådan medverkan sker på anmodan av den som är räddningsledare. Svenska kraftnät överväger för närvarande på regeringens uppdrag frågan hur samarbetet mellan nätföretagen och totalförsvaret i samband med fredstida störningar i elförsörjningen kan förbättras. Uppdraget skall avrapporteras den 1 april 1998. Enligt den information som jag har fått kommer Svenska kraftnät i rapporten att beröra frågan om Försvarsmaktens medverkan vid elavbrott. På grundval av bl.a. denna rapport avser regeringen vidta de åtgärder som kan behövas. Jag övergår nu till frågan om skydd av småföretag vid elavbrott. Den nya ellag som trädde i kraft den 1 januari 1998 innehåller regler om bl.a. elkonsumenternas rätt till ersättning från nätkoncessionshavaren i samband med elavbrott. Bestämmelserna om konsumentskydd har införts för att stärka den enskilda konsumentens ställning. De ökar incitamenten för nätföretagen att upprätthålla en god leveranssäkerhet. Det kommer även näringsidkare till godo. För många näringsidkare ligger det i företagets ekonomiska intresse att värdera risken av ett elavbrott och att vidta lämpliga skyddsåtgärder. Det kan vara att installera någon form av reservkraft men även att ingå försäkrings eller avtalslösningar. Näringsidkare har oftast en starkare förhandlingsställning än konsumenterna och kan lättare hävda sina intressen gentemot elleverantörer och nätföretag. Därför är behovet av att skydda näringsidkare inte lika stort som för konsumenter. I vissa fall, exempelvis vid vinterns störningar i Västernorrland, har särskilt småföretag i glesbygden drabbats hårt av elavbrott. Det finns anledning att vara observant på sådana händelser i den löpande uppföljningen av utvecklingen på elmarknaden. Slutligen skall jag besvara frågan om det statliga stödet till reservkraftaggregat. Som Sigge Godin säkert känner till lämnas sedan länge ekonomiskt stöd för anskaffning och installation av reservkraftaggregat till verksamheter som är viktiga för totalförsvaret. Det rör sig om investeringsbidrag som finansieras med anslag som anvisas för det civila försvarets verksamhet. Länsstyrelserna och Överstyrelsen för civilberedskap har på regeringens uppdrag inventerat tillgången på reservkraftaggregat. Inventeringen visar att tillgången på reservkraftaggregat varierar och att det finns brister inom en del verksamheter. Regeringen uppdrog hösten 1997 åt ÖCB att föreslå riktlinjer för den statliga stödgivningen för anskaffning och installation av reservkraftaggregat. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni i år och genomförs i samråd med Statens energimyndighet och Inventeringen av tillgången på reservkraftaggregat ingår i underlaget för arbetet. En utgångspunkt för uppdraget är att samordna stödgivningen till reservkraftaggregat med beredskapsåtgärder som vidtas inom elsystemet. En sådan samordning väntas främja effektiviteten i beredskapsinsatserna. Det pågår således ett arbete med att ta fram underlag för sådana riktlinjer som Sigge Godin efterlyser. Regeringen avser att vidta de åtgärder som kan behövas när ÖCB har redovisat sitt förslag.

Fru talman! Det är två frågor som vi pratar om. Den ena är om vi har en tillräckligt tydlig lagstiftning när det gäller ansvarsfördelningen. Jag tillhör dem som tycker att vi i huvudsak har det, även om det alltid finns ett eller annat kommatecken att fundera över. Vi har Statens energimyndighet som är nätmyndighet enligt ellagen och som utövar tillsyn över nätverksamheten. Sedan har vi Elsäkerhetsverket som har tillsynsansvar för elsäkerheten och handhar sådana frågor som röjning av ledningsgator. Sedan har vi Den enda fråga som jag tycker att det kan finnas anledning att fundera över är om militär personal skall kallas in med stöd av räddningstjänstlagen eller om man skall göra det direkt av nätföretagen mot ersättning. Man kan naturligtvis fundera över vilken som är den vettigaste vägen att gå. Jag tycker i huvudsak att lagstiftningen på den här punkten fungerar bra. Jag har kanske inte den uppfattningen att det är stora problem. Sedan kommer man till den andra frågan, att garantera leveranser för småföretagen. Som norrbottningar vet vi att småföretagen många gånger finns långt ute i periferin. Det är ett ganska stort åtagande att garantera en sådan leverans, speciellt som näten är monopol. I glesbygden skall dessa kostnader för monopolet i nätet bäras av alla konsumenter. Allt vi hittar på - jag och Sigge Godin - i form av säkerhet till leveranser kommer att slås ut på ett litet antal abonnenter i dessa små monopolområden. Det drabbar inte de stora städerna med sina egna monopol, utan det drabbar dessa orter, och det kan bli ganska kostsamt. Det är därför som jag uttryckt mig på det sätt som jag har gjort när det gäller småföretag. Skall vi redan nu bestämma oss för att införa en kostnad för alla abonnenter i glesbygdsområdet? Eller skall vi se om det går att komma fram en annan väg som jag tror kan vara möjlig, nämligen att med en avreglerad elmarknad kommer inte nätföretaget, utan däremot den som säljer elen att på ett eller annat sätt garantera leverans och stå för kostnaderna ifall att de faller bort vid upphandling. Jag tycker att vi skall skynda långsamt. Annars är jag rädd för att vi kan hamna i en situation där vi lägger väldigt stora kostnader på nätbolag som redan i dag har ett mycket högre nätpris än priset i de tätortsområden som vi vanligtvis talar om.

Fru talman! Först och främst vill jag säga att en jämförelse med vad hushållen kan få för ersättning är detta inte något avbrott som medför bortfall av inkomster som det gör i ett företag. Jämförelsen är litet orättvis. Skall vi införa en ersättning för företagen för inkomstbortfall handlar det om helt andra belopp än bortfall på grund av att man inte har kunnat leverera, t.ex. för att frysboxarna har krånglat. Den jämförelsen är alltså inte riktigt relevant. Jag håller med Sigge Godin om att det är allvarligt att små företag drabbas av sådana här saker. Frågan är bara på vilket sätt vi löser problemet. Problemet kan lösas på två sätt, och det är därför som jag har svarat som jag har gjort. Det ena sättet är att lägga ytterligare kostnader på nätföretaget för att garantera leveranssäkerhet. Vi vet ju, både Sigge Godin och jag, hur de här nätföretagen ser ut. Det är nätföretag som redan i dag kanske har 3-4 öre högre nätkostnader per kilowattimme än tätortsföretagen. Skall man till detta lägga att kablar skall grävas ned eller att gator skall breddas för distributionssystemet, ja, då ökar kostnaderna ytterligare och konkurrensen för glesbygden försvåras. Det andra sättet kan vara att via marknadsekonomins system och upphandlingen av el finna lösningar som gör att elleverantören också i glesbygd kan tillhandahålla någon form av garanti. På det sättet blir det en konkurrensfördel om Vattenfall eller något annat bolag tycker att det känns riktigt att erbjuda detta. Själv skulle jag känna detta som mer sympatiskt, därför att då skulle den här typen av kostnader bäras av alla, inte bara av dem som råkar bo runt en glesbygdsbutik som redan nu måste ta ut ett högre pris därför att den har litet varor och till råga på allt också högre elkostnader. Jag tänker följa den här frågan noga. Mitt huvudspår är att den här typen av kostnad skall kunna hanteras genom att något av de framgångsrika elföretagen tar på sig denna kostnad om de får sälja elström i hela landet. Jag är ganska optimistisk och tror att det borde gå att komma fram den vägen. Gör det inte det, får man väl överväga någon form av lagstiftning. Då måste man finna en lagstiftning som inte ytterligare ökar skillnaden i elpris mellan stad och land.

Fru talman! Låg mig först säga att det pågår en utvärdering av det som hände i Västernorrland. Vårt folk var på plats redan efter en vecka för att göra en utvärdering. Det görs alltså. Jag sade just att det finns ett område där man kan fundera över om lagstiftningen är korrekt, och det är just i fråga om det är räddningsledaren som skall ta ut personal. Jag är inte säker på att det skall vara landshövdingen heller. Jag tror att de som kan det här bäst är nätföretagets egen personal. De vet också vilka människor runt omkring i bygden som kan detta bäst. Det kanske är nätföretaget självt som skall ta ut personalen. Men det är sådant som vi tittar på.

Herr talman! Ledamöter! Jag vill lägga några synpunkter på denna del av dagens sammanträde. Det gäller den motion jag har väckt om konkurser och handläggning av konkurser. Vi kan konstatera att det svenska näringslivet under senare år har genomgått betydande förändringar. Förändringarna har tillsammans med en ökad internationalisering och en snabb teknisk utveckling medfört att lagar behöver ses över i materiellt hänseende. Det finns här anledning att se över olika lagar. En översyn har gjorts av aktiebolagslagen. Man har gått igenom regler om styrelse, verkställande direktör, stämma och revisorer, och det har resulterat i en proposition som kommer om några veckor. En av utgångspunkterna vid översynen av aktiebolagslagen har varit att aktiebolagslagen bör främja en aktiv ägarfunktion i företagen. Ägarna måste övervaka sina investeringar genom att hålla sig underrättade om hur deras företag utvecklas och söka påverka deras verksamhet. Företagens ägare bidrar på det sättet till att resurserna i enskilda företag och i näringslivet som helhet utnyttjas så effektivt som möjligt. Ägare som tar ansvar för företagen och näringslivets utveckling är därför ett viktigt inslag i en fungerande marknadsekonomi. Genom regler som främjar en aktiv ägarfunktion i företagen skapas således bästa möjliga förutsättningar för en fortlöpande och snabb anpassning av företagens organisation och verksamhet till förändringar i omvärlden och för en dynamik i näringslivet. Regler med denna inriktning är därför till nytta för såväl det enskilda företaget som näringslivet i stort. När det gäller konkurser är det väsentligt att förutsättningar skapas för en aktiv borgenärsfunktion på samma sätt som aktiebolagslagen i sin nya utformning kommer att främja en aktiv ägarroll. I nuvarande konkurslag har borgenärerna, leverantörer och långivare, förlorat allt egentligt inflytande. Det måste tillsättas en parlamentarisk utredning som med mönster från Aktiebolagskommittén skapar bästa förutsättningar för att utnyttja den erfarenhet och den kunskap som finns hos borgenärerna vid konkurser. Kort kan sägas att i en konkurs ställs konkursbolagets vd, dess styrelse och revisor och aktieägarna offside. De har inget inflytande av betydelse i konkursen. I dessa organs ställe skulle träda en konkursförvaltare, en konkursrevisor och en borgenärsstämma. Borgenärerna skulle under konkursen fungera på samma sätt som aktieägarna i ett igångvarande företag. Konkursförvaltaren skulle gå in och fungera som styrelse och vd, och en konkursrevisor skulle utföra redovisning, såväl ekonomisk redovisning som förvaltningsredovisning. Varje halvår skulle det sedan göras en sammanställning på ett sätt som sker, men den skulle skickas till bolagsbyrån med revisorns yttrande. Patentverket har under senare år skapat förutsättningar och resurser på ett helt annat sätt än vad som funnits tidigare. Jag räknar med att till allmänna motionstiden i år återkomma med en preciserad genomgång av hur jag ser på möjligheterna att ta vara på dynamiken hos företagare även i rollen som borgenärer. Det är fel att som i dag vid konkurser ersätta borgenärerna med en statlig myndighet. Borgenärerna har ju samma intresse av att konkursen drivs framgångsrikt som de har av att deras egna företag går bra. Konkursboet är ju för borgenärerna att likställa med ett intressebolag. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till motionen. Eftersom jag uppfattar att litet utvecklande av de tankar som ligger bakom förslaget vad gäller en omprövning av lönegarantin skulle göra att förslaget fick bifall, återkommer jag till hösten även i den delen med en förnyad motion.

Herr talman! Då gäller det återigen ett slags uppsamlingsheat, dvs. ett antal motioner som behandlas i ett betänkande. Själv har jag motionerat i två ärenden rörande skuldsanering. Lagutskottet var för ett och ett halvt eller två år sedan i Umeå för att litet grand studera de domäner som lyder under utskottet. Bl.a. fick vi en föredragning av ett antal hovrättsdomar när det gäller beslut om skuldsanering. Personligen blev jag väldigt förfärad när jag såg resultaten, när jag såg vilka ärenden som hade fått avslag, dvs. där man inte hade medgivit skuldsanering. Det fick många i lagutskottet att fundera en hel del. Det visade sig att personer som lagstiftaren säkert hade menat skulle kunna komma i fråga för skuldsanering inte hade fått det. Det var personer som absolut inte hade någon som helst möjlighet att betala tillbaka sina skulder och inte kunde betala räntan. Trots detta hade hovrätten kommit fram till att skäl för skuldsanering icke förelåg. Vid den tidpunkten gällde en form av gräns vid 200 000 kr, dvs. det var minimibeloppet för att en begäran om skuldsanering över huvud taget skulle kunna prövas. Därefter har det från högsta instans kommit beslut som innebär att skuldsanering har medgivits vid ett skuldbelopp på 108 000. Det är i och för sig bra att storleken på beloppen börjar krypa nedåt litet grand. Utskottet skriver i betänkandet: "Det som är en orimligt stor skuldbörda för en person är inte anmärkningsvärt stor för en annan. Det kvalificerade insolvensrekvisitet kan vara uppfyllt även vid förhållandevis låg skuldsättning när det gäller personer med mycket låg eller oregelbunden inkomst. Det bör dock understrykas att det skall vara fråga om nettoskuldbördan, dvs. den skuldbörda som återstår när gäldenären har realiserat den egendom som han eller hon eller gäldenärens familj inte är i oundgängligt behov av." Jag känner till fall där den totala skuldbördan ligger mellan 35 000 och 38 000 kr och där det bl.a. finns skulder till CSN - jag återkommer till det senare. I det fallet har vederbörande inte någon inkomst över huvud taget och lär inte kunna få det inom överskådlig framtid men är alltså bunden av skulden. Detta stämmer väldigt bra överens med det utskottet skriver, att det som är en orimligt stor skuldbörda för en person inte är anmärkningsvärt stor för en annan. För denna person är detta en psykologiskt väldigt betungande skuld, men vederbörande kan inte få skuldsanering. Vad får då detta för konsekvenser? Skatterna är inget större problem, eftersom de under alla förhållanden avskrivs efter fem år. Banken är värre, och CSN är ännu värre. Vederbörande hade en skuld till CSN på ungefär 4 500 eller 5 000 kr. Hon skulle börja studera på högskola, men i och med att hon är restförd på CSN kan hon inte få nya studiemedel. Hon är tvingad att gå kvar på socialen. Hon kan inte få ett lån. Tar man kontakt med CSN säger de: Nej, det här skriver vi inte av. Det är ju rena ekorrhjulet. Vederbörande kan inte börja studera. Hon skulle kunna skaffa sig en högskoleutbildning men kan inte göra det. Vad gör man då? Man kan naturligtvis gå till socialen och säga att eftersom de tjänar så mycket på att betala skulden till CSN på 4 500 kr borde de också göra det, så att vederbörande kan få studiemedel. Då gör de naturligtvis det. Men är det meningen att vi på detta sätt skall föra över kostnader som egentligen är statliga till kommunerna? Jag har också motionerat om att statens ansvar, dvs. CSN:s rätt att fatta beslut, skall föras över till kronofogden. Det är ju kronofogden som i dag har den totala synen på personens ekonomi. CSN intresserar sig bara för sina egna pengar, ingenting annat. Det relaterade fallet visar väl det absurda i situationen. Vederbörande kan inte få skuldsanering generellt sett, därför att beloppet är för lågt. Inte heller kan vederbörande gå in och diskutera med CSN, eftersom CSN inte har någon som helst syn på personens totala situation utan bara ser att beloppet är relativt lågt. Detta innebär att kostnaden förs över till kommunen. Majoriteten i utskottet vill tydligen att det är detta förhållande som skall gälla. Jag har litet svårt att förstå resonemanget. Att ange ett belopp vore naturligtvis en väldigt viktig signal till domstolarna: Det här anser lagstiftaren. Jag har fastnat för 30 000 kr som ett lämpligt belopp. Jag är medveten om att man kan diskutera det. T.o.m. 30 000 kr kan vara ett väldigt högt belopp för ett antal personer. Då skall man veta att räntan i dag är relativt låg, så den totala kostnaden per år för ett sådant lån kanske inte blir så hög. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att riksdagen faktiskt fastställer ett belopp i den här frågan. Processerna ute i domstolarna kommer att ta väldigt lång tid, och innan vi är nere på de nivåer där lagstiftaren säkert egentligen vill hamna kommer det att ta oerhört lång tid. Jag tycker inte att vi skall utsätta människor med stora eller medelstora skuldbördor - skuldbördor som man inte klarar av och som man mår psykiskt dåligt av - för detta, när vi nu har antagit en lag om skuldsanering som är bra i övrigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och reservation 4 under mom. 8. Det här med konkursförvaltning i allmänhet är nu föremål för en utredning, vilket jag tycker är bra. Jag har dock en känsla av att det ligger någonting i vad moderaterna har sagt här, nämligen att direktiven är något för snäva. Man skulle alltså ha ännu större möjligheter att förutsättningslöst pröva hur det här skall gestalta sig. Det kanske mest besvärande inslaget i konkursförvaltning i dag är tillsynsmyndigheten. Det är en institution som blev en restpost på grund av en politisk uppgörelse på 1970-talet om hur konkursförvaltning skall äga rum. Det blev som så ofta i sådana här kompromisser: Ingen blir nöjd, men det blir heller inte riktigt bra. Det råder nog en ganska djup enighet om att myndighetsfunktionen som den nu är utformad inte är bra. Det är väldigt mycket av att kasta pengar i sjön. Jag skulle vilja att man, som Stig Rindborg var inne på, helt enkelt aktualiserade auktoriserade revisorer för den ekonomiska revisionen, även för förvaltningsrevision. Vi skulle inte behöva någon statlig myndighet för detta. Det visar sig också i praktiken att tillsynsmyndigheten använder auktoriserade revisorer när det krävs en kompetens i den här frågan. I övrigt behövs det inte någon tillsyn. Den funktion som behövs, nämligen allmänhetens möjlighet att klaga, skall ligga hos Finansinspektionen. Sedan går man ut och ger sig in i de få konkreta fall där det behövs ingrepp. Man skall inte ha en kontinuerlig tillsyn i alla konkurser, dvs. ett uttalat dubbelkommando. Det är fullständigt absurt att en utvecklad civil ekonomi har det på det sättet. Sedan kan jag inte låta bli att ha en del synpunkter också beträffande skuldsanering. Jag tycker att det här är en beklämmande lagstiftning. Den är såväl juridiskt som socialt närmast en katastrof. När vi ursprungligen jobbade med det här i Insolvensutredningen ville vi ha en enkel och rak modell, som den som finns i Danmark och som det inte är några större problem med. Men sedan skulle vi krångla till det och införa den här trestegsraketen. Det kan bara vara människor som egentligen inte vill ha ett fungerande system som har hittat på det här. Det är artfrämmande för hela vårt rättsväsende, och det är mentalt nästintill omöjligt att ta sig igenom den här strukturen. Det är verkligen Vi som känner att det finns ett starkt socialt behov att reglera de här förhållandena tycker naturligtvis att det här inte är bra. Jag tycker att det känns skönt att åtminstone få säga det, även om jag inte har någon större förhoppning om att inom överskådlig tid få någon reformering av det här systemet. Men det måste sägas hela tiden: Vi har fått ett dyrt, krångligt och besvärligt system som inte svarar mot de syften som ligger bakom lagstiftningen. Som Per Rosengren säger har det motionerats om en beloppsgräns. Jag håller med om att den sega utvecklingen av rättspraxis inom det här området inte heller är bra. Det är ganska tydligt hur lagstiftarna har tänkt sig att det här skall fungera. Ändå har myndigheterna så litet civilkurage. Man vågar inte fatta beslut. Det är verkligen sorgesamt! Man låter de här arma människorna dra sina fall ända upp till Högsta domstolen innan de får ganska självklara utgångar på pränt. Det är tungt. Vi resonerade mycket i Insolvensutredningen om huruvida vi skulle ha en beloppsgräns eller inte. Egentligen strider det också mot svensk rättstradition. Vi tycker att man skall kunna laga efter läglighet, genomlysa det enskilda fallet och träffa rätt. Det skall inte behövas en sådan här enkel pekpinne av den här karaktären. Först var jag inne på att yrka bifall till Vänsterns motion, men jag tycker ändå att det känns litet fel att inte rättssystemet kan fånga upp det här på ett bättre sätt. Per Rosengren var själv inne på att även 30 000 kr kan vara för mycket i det enskilda fallet. Man skall inte behöva vara bunden av detta, utan man skall kunna pröva det här sakligt. Jag avstår alltså från att dela uppfattningen att vi skall införa den här gränsen, även om jag nästan är benägen att göra det som en pekpinne mot den ynkedom som visas på myndighetsnivå, dvs. att man inte kan pröva det här på ett bättre sätt. Däremot yrkar jag bifall i fråga om idén att kronofogdarna skall sköta det här. Det är alldeles riktigt. Även i andra sammanhang har det framkommit att vi har en samsyn beträffande vem som skall företräda staten i de här sammanhangen, nämligen kronofogdemyndigheten. Man måste samla det här på en hand, och som Per Rosengren säger är det den myndighet som i det här sammanhanget har den totala överblicken. Dessutom är myndigheten hyggligt befolkad med personer som har någorlunda anknytning till livets realiteter. De administrativa myndigheterna är ofta en katastrof i sådana här sammanhang. Jag yrkar alltså bifall i den delen. Det är verkligen sakligt grundat. Några ord om företagsrekonstruktion. Här är det också bara att konstatera det beklämmande förhållandet att man inte kan lösa knutarna när det gäller att sjösätta ett system som skulle kunna fungera någorlunda vettigt. Två regeringar har misslyckats med det här, så det är inte någon partiskiljande fråga i den meningen. Alla är lika handlingsförlamade. Det är två bitar som måste till. Det statliga skatteprivilegiet måste bort, och sedan måste man införa förmånsrätt för produktiva löner så att man skapar en balans. Bankerna måste alltså backa när det gäller förmånsrätten för sina hypotek. Svårare än så är det inte. Men av olika skäl, som jag tycker blir mer och mer fördolda, kan man inte komma loss i den här frågan. Nu är det återigen tydligen så att den utredning som sitter har fått förlängt förordnande till efter valet, så det blir väl ingenting av detta heller. Det är ju litet egendomligt: En teknisk lagstiftning som egentligen inte borde ha några partiskiljande aspekter blir blockerad av olika skäl, och det händer ingenting. Just nu spelar det inte så stor roll, för behovet av rekonstruktionslagstiftning är inte så stort. Men det dröjer väl inte länge förrän det är aktuellt igen, och då står vi där utan några som helst redskap för att rekonstruera i de fall det faktiskt går. Jag tycker helt enkelt att regeringen där någonstans skulle ta sig samman och föra fram en vettig lagstiftning rätt snabbt. Eller också skulle man lägga ned hela det projektet och bara konstatera att det finns två alternativ, konkurs eller en underhandsuppgörelse. Någon annan rekonstruktionslagstiftning skall vi inte ha, som ett av få länder i hela världen. Men vi kan väl utmärka oss på detta område såväl som på andra, där vi har blivit litet udda fåglar. Tack, herr talman!
Herr talman! Jag tycker att det är litet synd att Rolf Åbjörnsson inte stöder vår reservation. Fick man ned beloppet till 30 000 kr skulle det betyda oerhört mycket för många personer med skuldsaneringsbehov. Jag tror att den pekpinnen faktiskt behövs till myndigheterna. Åbjörnsson pekar ju på trögheten i bildandet av rättspraxis. Vi är helt överens när det gäller kronofogdens roll i sammanhanget. Kronofogden är den person som skall företräda staten, oavsett om det gäller skatter eller vad det än gäller. Det är kronofogdarna som har den totala insynen, det är de som kan göra en riktig bedömning. När det sedan gäller skatteprivilegiet och företagshypotekens förmånsrätt tror jag att Rolf Åbjörnsson kan känna sig ganska lugn. När utredningen lägger fram sitt förslag tror jag att Rolf Åbjörnsson kan känna sig mycket nöjd med utredningens förslag. Där arbetas just i den riktning som Rolf Åbjörnsson önskar och som Rolf Åbjörnsson och jag är helt eniga om. Men jag tycker att det är litet synd att Rolf Åbjörnsson trots allt inte stöder de 30 000 kronorna. Det är ett första steg för att få ned beloppet till hanterlig nivå och för att snabba på processen.
Herr talman! Det beror på de betänkligheter av rent principiell art som jag har. Vi är ju helt överens i sak. Man kan möjligen hoppas att den här debatten i kammaren kan utgöra ett stöd för vankelmodiga tjänstemän att fatta riktiga beslut.

Herr talman! Det här betänkandet från lagutskottet handlar om 17 motioner om olika insolvens och utsökningsrättsliga frågor. En motion föreslår vi skall bifallas. Den handlar om "herrelösa" fastigheter, där utskottet anser att rättsläget är oklart och att frågan bör utredas. I övrigt yrkar jag på utskottets vägnar avslag på de andra 16 motionerna. Konkurserna har under 90-talet nått sådana höjder i antal och omfattning som man tidigare inte kunnat föreställa sig, från ungefär 6 000 per år under 80-talet till runt 20 000 år 1993. Numera har antalet konkurser minskat, men de är fortfarande inte nere i 80-talets siffror. Den stora mängden konkurser har naturligtvis utsatt det konkursrättsliga systemet för stora påfrestningar. Lagutskottet har också behandlat frågor kring konkurser vid ett flertal tillfällen. Den här gången anser moderaterna och även kd att en parlamentarisk utredning skall utses med uppgift att utreda och lämna förslag om konkurslagen, främst när det gäller förvaltningen och tillsynen. Men, herr talman, det Stig Rindborg föreslår skall göras är redan gjort. Enligt regeringen finns ett antal övergripande problem med konkurstillsynen. Regeringen beslutade därför i maj 1997 att tillsätta en särskild utredare. Enligt direktiven till Konkurstillsynsutredningen skall den nya inriktningen vara sådan som moderaterna nu föreslår. Borgenärskollektivet är konkurshanteringens viktigaste grupp. Det är deras rättigheter som berörs, vanligen på ett mycket ingripande sätt. En ny annorlunda inriktning av konkurstillsynen bör därför utformas så att borgenärskollektivets ställning inte försvagas och helst förstärks. Regeringen har också i sina direktiv pekat på de s.k. förvaltarlistorna. Näringsombudsmannen, Justitiekanslern och Insolvensutredningen har också uppmärksammat frågan. Listorna har ansetts utgöra en form av etableringshinder. De tillämpas också olika på olika håll i landet. När det gäller tillsättande av konkursförvaltare är utredaren också fri att föreslå åtgärder som kan innebära effektiviseringar och besparingar för såväl staten som enskilda som berörs av konkursen. Särskilt viktigt är att beakta intresset av såväl en hög kompetensnivå bland dem som utses till konkursförvaltare som en fri konkurrens bland dem som uppfyller kompetenskravet. Utgångspunkten för utredningen skall dock vara att den statliga konkurstillsynen behålls. Den skall vara knuten till kronofogdemyndigheten, men konkursförvaltningen skall vara privat. I moderatmotionen får vi en historieskrivning över konkurstillsynen i Sverige och förslag till en privatisering. Jag känner inte till hur det fungerar i andra länder. Jag undrar om Stig Rindborg kan ge mig exempel på länder där tillsynen är privatiserad. Tills annat bevisats är jag dock helt övertygad om, liksom regeringen enligt direktiven, att den statliga konkurstillsynen skall behållas. Det här betänkandet handlar också om skuldsaneringslagen, ett annat av våra mer diskuterade ämnen. Här hade vi förra vintern en hearing som väl bekräftade vad många av oss redan visste: Skuldsaneringslagen är en lag som behövs. Vi har också beslutat om en del förändringar. Jag håller med om det Per Rosengren anser om beloppet när det gäller möjlighet till skuldsanering. Jag tror att möjligheten till omprövning av belopp, som vi har beslutat om, kan ha stor betydelse för det vi nu pratar om, nämligen skuldernas sammanlagda belopp. Vänsterpartiet anser att skuldbördan skall vara minst 30 000 kr i stället för dagens praxis, ett par hundra tusen. Då vill jag påminna om det vi sade i samband med lagens tillkomst: Någon beloppsgräns vill vi inte ha. Det som är en orimligt stor skuldbörda för en person kanske inte är anmärkningsvärd för en annan. Det är därför viktigt att varje fall bedöms individuellt. Precis som Per Rosengren gjorde i sitt anförande vill jag citera det vi säger i betänkandet: "Det kvalificerade insolvensrekvisitet kan vara uppfyllt även vid förhållandevis låg skuldsättning när det gäller personer med mycket låg eller oregelbunden inkomst." En annan fråga som vi brukar diskutera i samband med skuldsaneringslagen är frågan om vem som skall företräda staten vid skuldsanering. När vi behandlade förslaget till företagsrekonstruktion var vi överens om att regeringen borde överväga frågan. En proposition har också nyligen överlämnats till riksdagen, där regeringen föreslår att kronofogden och inte längre skattemyndigheten skall företräda staten när det gäller skatter och avgifter vid skuldsanering. Men förslaget gäller inte studieskulder, som Vänsterpartiet anser borde innefattas. Studieskulder skiljer sig på många sätt från andra typer av skulder. Det är två olika rättssystem som berörs. Studieskulderna är speciella på det sättet att återbetalningsskyldigheten fördelas på lång tid. Det finns möjligheter till befrielse från eller nedsättning av betalningsskyldigheten och till avskrivning av skulden. Det finns också särskilda regler för indrivning av studieskulder. Därför anser utskottet att det nu inte är befogat med en överflyttning från Centrala studiestödsnämnden till kronofogden. Men det är möjligt att man bör titta på det i framtiden. Rolf Åbjörnsson tar upp frågan om företagsrekonstruktion. Vi är helt överens om att det är en viktig fråga. Men som Rolf Åbjörnsson är mycket väl medveten om håller Förmånsrättsutredningen på med sitt arbete. Såvitt jag har förstått är det en svår uppgift som den sliter med. Fastän det inte är så väldigt många konkurser just nu är det väldigt viktigt att frågan löses. Jag hoppas att Förmånsrättsutredningen så småningom skall komma fram till ett bra resultat. Jag ser fram mot det. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är riktigt att en utredare är tillsatt, som Carin Lundberg säger. Utredningen skall ske förutsättningslöst, men med den inskränkningen att det skall vara statligt även i fortsättningen. Jag återkommer till vad jag sade i min inledning och vad Aktiebolagskommittén konstaterar när det gäller regler för att främja ett aktivt näringsliv, nämligen att det skall skapas största möjliga förutsättningar för ägarfunktionen för en fortlöpande och snabb anpassning av företagens organisation och verksamhet inför förändringar i omvärlden och för en dynamik i näringslivet. Regler med denna inriktning är därför till nytta för såväl det enskilda företaget som näringslivet i stort. Jag upplever att en statlig myndighet för rekonstruering har en egenskap, och det är att man där är van vid att vara kronofogde och tjänsteman. Men här skall det förutsättningslöst undersökas om inte de idéer och tankar som jag har framfört i motionen är det som skall vara vägledande. Viktigt att notera är att utredaren inte har fått arbeta förutsättningslöst, utan han har fått beskedet att det skall vara statligt. Det finns ingenstans så mycket kritik skriven i direktiven för det som skall utredas som just i detta fall. Sedan landar man på att man skall bibehålla allt. Det är för mig obegripligt. Det har i 25 år visat sig att det inte fungerar. Då är det väl dags att pröva om man kan hitta på något bättre.
Herr talman! I direktiven finns en genomgång av gällande förhållanden. Utredaren har fått direktiv att komma med förslag till en ny inriktning, som moderaterna har föreslagit, nämligen att borgenärskollektivet är den viktigaste gruppen vars rättigheter helst borde förstärkas. Samtidigt svarar inte Stig Rindborg på min fråga om vilka länder - Finland, Norge eller Danmark - som privatiserat tillsynen på det sätt som moderaterna föreslår. Jag vet att utredaren, som nu hållit på med sitt arbete ett tag, har börjat med en enkät till domstolar och tillsynsmyndigheter och förvaltare för att få reda på hur det nuvarande tillsynssystemet fungerar. Han ämnar att åka till Finland för att informera sig om den finländska tillsynsformen. Jag undrar om Stig Ringborg känner till något om just den.
Herr talman! Jag är inte närmare insatt i hur det förhåller sig där, utan jag har den grundinställningen att skall man göra en förutsättningslös undersökning skall den vara förutsättningslös. Jag har den absoluta uppfattningen, precis som Aktiebolagskommittén, att företagen är kompetenta att tillvarata sina egna intressen. De behöver inte en statlig instans som skall tillvarata deras intressen, utan de klarar av det själva.
Herr talman! Jag blir litet förvånad när jag hör Carin Lundberg. Hon säger: Det som är en orimligt stor skuldbörda för en person är inte anmärkningsvärt stor för en annan. Det kan vi vara eniga om. Oroar sig inte Carin Lundberg en hel del för att man efter de år som gått är nere på ett belopp på 108 000 kr som minimibelopp? Det strider precis mot det som Carin Lundberg själv läste upp. Känner man sig till freds med den rättspraxisutveckling som har skett? Har det inte gått litet för sakta? Bör inte lagstiftaren på ett tydligare sätt ange åtminstone i detta läge ett belopp som gör att man kommer till en situation som är rimlig för de här människorna? Sedan till CSN:s roll. Jag tog upp ett fall i mitt anförande. Carin Lundberg sade inte någonting om det. CSN, utifrån sin egen bedömning och inte utifrån den skuldsattes upplevelse, vägrar att skriva av ett belopp på 4 500 kr. Det innebär att vederbörande inte kan få nya studiemedel i framtiden för t.ex. högskolestudier. Är detta riktigt rimligt? Skall man behöva gå till socialen och begära att den skall betala det bara för att socialens kostnader på det viset skall nedbringas? Anser Carin Lundberg att socialen inte skall betala det utan fortsätta att betala socialbidrag i stället när denna person inte kan studera? Det är precis vad det handlar om. Hade kronofogden haft hand om detta skulle det beloppet ha blivit omedelbart bortstruket. Kronofogden har en annan social inriktning än vad jag upplever att CSN har.
Herr talman! Per Rosengren tycker att rättspraxisutvecklingen går alltför sakta och att vi därför bör fatta ett annat beslut här i dag. Som jag ser det ger lagutskottet i sitt betänkande den pekpinne som Per Rosengren efterlyser, nämligen att vi påminner om att vi i lagstiftningsärendet sade att vi inte ville ha någon beloppsgräns eftersom det är så olika förhållanden för dem som behöver skuldsanering. På så sätt visar vi på vad lagutskottet anser om skuldsaneringen och hur vi skall påverka rättspraxis. Frågan om studieskulden tycker jag är svår att avgöra här och nu. Det normala är att studieskulden regleras genom offentliga beslut och inte civilrättsliga. Jag ser gärna att man ser vidare på frågan.
Herr talman! Den sista frågan först. Vi har under en längre tid haft den uppfattningen att det är kronofogden som skall ha hand om skatteskulder. Det är riktigt. Det har kommit en proposition där man gått oss till mötes. Det är positivt och bra. Varför skall CSN som enda myndighet vara kvar som statens borgenär? Vad är det som utmärker CSN så speciellt att man anser att det är väldigt viktigt att den står kvar som borgenär i sammanhanget? Jag förstår ingenting av det resonemanget. Om man ändå kunde få någon logisk förklaring till varför just CSN utmärker sig så specifikt att den skall ha borgenärsansvaret när inte ens skatteskulderna i dag längre skall ligga på skattemyndigheten. Där har man vikit sig och insett att det är kronofogden som gäller. Jag tror att vi som lagstiftare måste vara ännu tydligare än vad majoriteten i utskottet är när det gäller bildandet av rättspraxis. Vi måste faktiskt sätta ett belopp i detta skede för att över huvud taget komma någonvart med dessa relativt sett låga belopp. Jag tror inte att den skrivning som majoriteten i utskottet har räcker för att snabba upp processen. Jag tror att samtliga som tog del av hovrättens förklaringar i Umeå blev litet förfärade över hur man hade resonerat. Nu har man i och för sig tagit ett steg åt rätt håll, men det räcker inte. Det måste snabbas på.